Herr talman! Vi har naturligtvis alla ett intresse av att göra den här debatten så kort som möjligt, även om det ämne vi diskuterar är utomordentligt betydelsefullt. Jag skall begränsa mig till att svara på de frågor som finansministern ställde till mig — det omvända förhållandet får alltså nu råda en stund. Självfallet tog vi upp annonsstatistiken under första halvåret för att belysa hur allvarligt konjunkturläget var, dvs. hur allvarlig bakgrunden var till den ökade pålaga som andra halvåret kom i form av annonsskatten. Att annonspriserna ökat är väl förmodligen också riktigt, men de har inte ökat snabbare än tidningarnas kostnader. Annars skulle ju tidningarläge ha varit bättre än vad det är. I själva verket har alltså ekonomin påtagligt försämrats, och ovanpå allt detta har sedan annonsskatten kommit.

Jag tycker fortfarande att eftersom det här var ett besvärligt problem — svårt att analysera, svårt att klarlägga — borde den kommitté som konstitutionsutskottet begärde ha tillsatts redan när beslutet om annonsskatten togs. Då hade dess redovisning kunnat utgöra ytterligare ett underlag för de slutsatser som jag menar att finansministern borde ha dragit. Om man nu hänför även finansminister Gunnar Sträng till de teoretiska begåvningarna i kanslihuset får finansministern vara snäll och ta det som en komplimang.

Herr talman! Eftersom jag sysslar litet grand med tidningsverksamhet och dessutom råkar vara suppleant i presstödnämnden kanske jag också skall säga någonting så här på sluttampen. Jag vill säga med anledning av de anföranden som herr Bohman och fru Nettelbrandt hållit, att annonsskatten inte haft den förödande verkan som herr Bohman och fru Nettelbrandt vill göra gällande. Det är andra ting — främst konjunkturerna — som spelat in när det gäller andratidningarnas sämre annonsresultat.

Anslaget lämnades för övrigt på helt sakliga grunder. Dessutom skall tilläggas att Gefle Dagblads sidoupplaga, Sandvikens Tidning, har fått presstöd. Jag tycker att dessa upplysningar i rättvisans namn bör lämnas så här i sluttampen på debatten.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna står såsom auktoritet rätt ensam mot den samlade socialdemokratiska pressen.
Herr talman! Jag vill inte uttala mig vare sig såsom auktoritet eller någonting annat. Jag vill bara notera att den stora och avgörande orsaken till att annonsinkomsterna har gått ner i år är konjunkturutvecklingen.

Herr talman! Fru andre vice talmannen Nettelbrandt har frågat mig dels om jag vill ge en redogörelse för vilka marginaleffekter som kan inträffa vid en inkomstökning för personer i normala inkomstlägen, dels vilken uppfattning jag har om rimligheten av dessa tröskelproblem, dels också vilka eventuella åtgärder jag är beredd att vidta. När det talas om de s.k. marginaleffekterna intresserar man sig i första hand för vad som blir kvar för privat konsumtion och sparande av en inkomstökning i olika inkomstlägen. Någon hänsyn tas inte i debatter av detta slag till frågor om inkomstfördelning, ansvaret för det allmännas utgifter eller till ökningen av det allmännas service. Vidare — och så är fallet också i denna interpellation — anges marginaleffekten som summan av förändringar i sinsemellan olikartade system, nämligen skattesystemet å ena sidan samt skilda bidragssystem såsom bostadstillägget, studie bidraget och daghemsavgiften å andra sidan. Jag anser det vara ofruktbart att ensidigt exercera siffror i form av marginaleffekter, med bortseende från dels fördelningen av skattebördan i olika inkomstlägen, dels skattens samband med de reformer och kollektiva tjänster från samhällets sida som skatten finansierar. Beträffande rimligheten av tröskeleffekterna vill jag säga att riksdagen helt nyligen har godtagit den nya skatteskalan för den statliga inkomstskatten. Frågan om inkomstprövning av bostadstilläggen till barnfamiljerna liksom frågan om daghemsavgifterna är föremål för överväganden i familjepolitiska kommittén. Slutbetänkande från kommittén väntas under våren 1972. Jag är inte beredd att vidta andra åtgärder än den samlade översyn av skattereglerna som med jämna mellanrum måste ske i ljuset av erfarenheterna från de ekonomiska förändringarna i samhället.
Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret på min interpellation. Det finns tillfällen när ingen information alls är den mest avslöjande informationen. Jag tycker nog att finansministerns svar är ett exempel på just detta. Den redogörelse för marginaleffekter som jag har efterlyst lämnas inte alls. Det intresset är liksom inte legitimt enligt finansministern. Något uttalande om rimligheten i tröskelproblemen får jag därför inte heller, och några åtgärder tänker finansministern följdriktigt inte vidta för att komma till rätta med problemen. En sak är i alla fall klar: När det gäller ointresset för marginaleffekterna är finansministern inte representativ för svenska folket i dag. Men det är fel att ha intresse för marginaleffekterna, tycker herr Sträng. För det första tar man då inte hänsyn till inkomstfördelning och till det allmännas service. Visst kan vi ta den debatten på en gång, men det blir att blanda ihop flera stora problemkomplex. Alldeles oavsett vilken inkomstfördelning vi vill ha i samhället och oavsett hur vi vill balansera mellan allmän service och det den enskilde får klara själv, är marginaleffekterna ett stort problem för sig. Att de är så betydande hänger ju delvis samman med att finansministern själv i det stora skattepaketet höjde marginalskatten allra mest för det stora breda skiktet av helt vanliga inkomsttagare, arbetare och tjänstemän, från ungefär 50 procent till ungefär 60 procent. Inte hade finansministern då, när det gällde att höja, någon redovisning av inkomstfördelningsproblem och avvägningen mellan offentlig och enskild konsumtion. För det andra, säger nu finansministern, anger man ”marginaleffekten som summan av förändringar i sinsemellan olikartade system”. Javisst, det är ju det det gäller. En familjs liv är inte avgränsat i olika sociala och ekonomiska system. Inte tänker den på de olika facken som finansministern vill sortera in den i. Familjen upplever helhetsbilden. Vad blir det kvar av löneökningen? Vad är det som händer om löneavtalet förbättras, om mannen arbetar mera, om hustrun går ut i arbete, osv.? Det tänker familjen på. Det hem har en dålig familjeminister som bara ser på marginalskatten eller bara på ökningen av daghemskostnaden eller bara på minskningen av bostadstillägget, osv. Det är just helhetsbilden som säger någonting om förändringarna i familjens ekonomiska situation. Och även om nu finansministern tycker att det är en ofruktbar sifferexercis, kommer det alltid att finnas gott om människor som har förstånd att räkna över sin totala situation, och därmed kommer de också att ha ombud i riksdagen som vill ställa frågor för deras räkning. Eftersom finansministern inte lämnat en enda siffra i svaret till redogörelse för marginaleffekterna tänker jag efter bästa förmåga lämna en sådan själv. Genom att jag får in några siffror i kammarens protokoll blir det möjligt för intresserade att överblicka sin situation. Jag ber herr talmannen om ursäkt för att jag på det här sättet kommer att ta ganska lång tid i anspråk, men det är det magra interpellationssvaret som tvingar mig till detta, och jag lovar i alla fall att bara välja ut några spridda exempel.

Om det i stället finns tre barn, hyran är 850 kronor och inkomsten 30 000, blir marginaleffekterna för gift med hemmamake 80 procent, för makar med lika inkomster 82 procent, för ensamstående 89 procent. — Siffrorna är i runda tal. För de här fallen blir det alltså kvar något mellan 22 och 6 kronor av en nyförvärvad hundralapp. Tror inte finansministern att det intresserar de här människorna, som sannerligen inte har det alltför gott ställt? En ensamstående person som har två barn, en hyra på 500 kronor, båda barnen på daghem och daghemsavgift enligt Stockholmstaxan får vid 25 000 kronors inkomst en marginaleffekt på 72 procent och vid 30 000 kronors inkomst en effekt på 92 procent. Man kan också anta att det är en familj med två barn, att hyran är 650 kronor och mannens inkomst 28 000 kronor. Så börjar hustrun att arbeta och tjänar 14 000 kronor. Då bortfaller av hustruns inkomst 11 228 kronor, dvs. 4 868 kronor genom ökad skatt, 3 840 genom ökad daghemsavgift och 2 520 genom lägre bostadstillägg. Nettobehållningen av hustruns inkomst på 14 000 kronor blir alltså 2 772 kronor, och då har ingen hänsyn tagits till att familjen förlorat en hel arbetskraft i hemmet. Dessa exempel visar bara skillnaderna mellan olika inkomsttagare för samma år. Man kan också se på skillnaderna för samma inkomsttagare under olika år. Då måste hänsyn tas till den genomsnittliga inkomstutvecklingen.

För en ensamstående blir i motsvarande fall skatteökningen mellan 1970 och 1971 55 procent för den som har 20 000 år 1971 och 90 procent för den som har 50 000 1971. Inget av exemplen hittills har tagit hänsyn till prisutvecklingen. Det är naturligtvis ganska orealistiskt. Jag vill också ange ett par exempel som beaktar prisnivåns förändringar. Jag tar hänsyn till eftersläpningen i inkomstprövningen av bostadstilläggen och antar en årlig norminell inkomstökning med 7 procent, årlig prisstegring med 3 procent och årlig höjning av kommunal utdebitering med 50 öre, allt således mycket modesta höjningar. Den som har 20 000 kronor i inkomst år 1 har då 28 000 kronor år 5. Om han är gift, har två barn, en make hemma, hyra på 650 kronor, blir den disponibla inkomsten år 1 20 000, plus 2400 i barnbidrag, plus 4 200 i bostadstillägg, minus 4 375 kronor i skatt, alltså 22 225 kronor. Om prisstegringen är 3 procent per år, behöver man år 6 ha 25 763 kronor i inkomst för att ha samma köpkraft eller standard. Den disponibla inkomsten år 6 utgör 28 000 plus 2 400 i barnbidrag, plus 3 660 i bostadstillägg, minus 8 593 i skatt, vilket är lika med 25 467. Köpkraften har alltså försämrats i stället för förbättrats trots 7 procents inkomstökning per år. Den reella marginella belastningen på inkomstökningen blir i de här fallen något mellan 105 och 122 procent. Det är mellaninkomstlägena som drabbas allra hårdast. Den som ligger i inkomstläget 35 000 har år 6 49 000. Om man beaktar inte bara ökad skatt och bortfallande bostadstillägg utan även prisstegringen, blir det för honom en reell försämring med 3 130 kronor. Marginalbelastningen blir alltså 122 procent. Till sist vill jag ta ett exempel där hustrun under femårsperioden går ut i förvärvsarbete. Jag antar att mannen har 25 000 kronor i inkomst och hustrun år 3 15 000. Familjen har två barn och en hyra på 650 kronor. Även här räknar jag med nominell löneökning på 7 procent och årlig prisstegring på 3 procent. Familjen ökar under femårsperioden sin bruttoinkomst med 24 925 kronor. Därav faller 22 787 kronor bort i ökade skatter, lägre bostadstillägg, daghemsavgifter och högre priser. Det som blir kvar är 2 100 eller mindre än 10 procent. Det här var några axplock ur verkligheten. Tror inte herr finansministern att de vanliga arbetande människorna har intresse av detta som finansministern kallar för sifferexercis? Siffrorna bortser heller inte alls från fördelningen av skattebördan i olika inkomstlägen. Tvärtom ger de en bild av denna. De visar hur just mellaninkomsttagarna kommer särskilt hårt i kläm. Sedan emotser jag gärna en redovisning av sambandet mellan skatten och de reformer och kollektiva tjänster som skatten finansierar. Det tycker jag framför allt har betydelse för den totala skattenivån men inte nödvändigt för innehållet i skattesystemet och kombinationen med olika bidrag. Men om finansministern har en annan mening, varför redovisas inte det sambandet i interpellationssvaret? Under senare år har vi många gånger fått uppleva att i stället för en väntad och utlovad större familjereform det blivit några påplussningar på det inkomstprövade bostadsstödet för att lugna barnfamiljerna. Då har det låtit så bra att säga att när pengarna är begränsade, skall man först ge åt dem med låga inkomster. Det verkar onekligen bestickande. Men det går inte att arbeta på det sättet utan att se till helheten. Då blir det till slut sådana orimliga marginaleffekter som dem jag har påpekat. Att dessa hårda marginaleffekter går djupt ned till mellaninkomsttagare och lägre inkomsttagare gör verkligen inte saken bättre. Ett stort och viktigt problem går jag inte in på nu. Det gäller sammanläggningen av skattepliktiga och skattefria inkomster. Den leder ibland till mycket orimliga konsekvenser, och det gör absolut inte den enskildes situation överblickbar. Om rimligheten av tröskeleffekterna har finansministern inte annat att säga än att riksdagen nyligen har godtagit den nya skatteskalan. Blev den alltså bra? Behöver den inte justeras? Det var ju den som på ett så orimligt sätt klämde åt just mellaninkomsttagarna med exceptionella höjningar av en redan hög marginalskatt. Inkomstprövningen av bostadstilläggen verkar på exakt samma sätt. Skulle vi inte kunna diskutera om det är vettigt eller inte att ha den kvar så som den nu fungerar? Nej, finansministern vill inte diskutera och inte heller vidta några andra åtgärder än den samlade översyn av skattereglerna som med jämna mellanrum måste ske. Vad är det för samlad översyn? Skattearbetet har ju tvärtom under många år kännetecknats av ett ständigt lappande — ända tills finansministern inom lyckta dörrar snickrade till ett skattepa ket som lovade så mycket och höll så litet. Har förresten finansministern glömt bort att riksdagen så sent som förra veckan fattade ett beslut om att en offentlig skatteutredning skall tillsättas för att göra en översyn av skattesystemet? Tänker inte finansministern ta hänsyn till den majoritet i riksdagen som vill ha en sådan utredning? Eller skall det bli som med utredningen om kostnadsfördelning mellan stat och kommun =— riksdagen får fatta beslut gång på gång. Den utredningen är förresten inte tillsatt än. Nog hade det varit klädsamt om finansministern bland åtgärderna ändå hade nämnt att det kommer en utredning enligt riksdagens beslut. Jag tror också att den vanlige skattetrötte s.k. knegaren, som sliter för sin egen brödföda och för det allmännas utgifter, skulle ha uppskattat om finansministern med något allvar velat diskutera de tröskelproblem som med rätta upplevs som alltmer besvärande för det vanliga skötsamma folket med vanliga blygsamma inkomster. Nu satt jag, herr talman, strax innan jag gick in i kammaren och lyssnade till programmet Rapport i TV 2. Om jag inte hörde fel sades det där, till min stora förvåning, att man hade siffror från finansen över hur det gick för en del människor i mellaninkomstlägen. Som jag uppfattade det fick en person med en inkomst på 26 000 kronor på grund av sammanläggningen av effekterna mellan skatt och bostadstillägg och annat en marginaleffekt på 75 procent av inkomster därutöver. Det var alltså en nominell förändring till skillnad från den reella som jag på slutet redogjort för. Det var emellertid just fråga om en sammanläggning av olika effekter. I programmet sades det att det här inte var bra, att det drabbade stora grupper i mellaninkomstlägena och att regeringen skulle rätta till detta före valet 1973. Det sades vidare att regeringen nu riktar in sin översyn på att justera skatten för dessa grupper och, om jag inte hörde alldeles fel, just minska marginalskatt och marginaleffekter. Vilken översyn är det regeringen skall vidta? Är det för övrigt regeringen som skall göra en sådan? Vill finansministern svara på frågan om det är en korrekt uppgift som lämnades i programmet Rapport eller om informationen var felaktig? Om uppgifterna i programmet är riktiga, är det för det första ganska anmärkningsvärt att vi inte har kunnat få en siffermässig redovisning här i kammaren. Vi brukar i allmänhet få svar av statsråden på de frågor som här ställs.

Tänker finansministern strunta i riksdagens majoritet och det beslut som den har fattat? Regeringen har, som bekant, inte längre majoritet vare sig inom kammaren eller i svenska folket. Redan finansministerns svar såsom det var formulerat gjorde det motiverat att ställa den här frågan, eftersom ingenting där fanns omnämnt om den utredning som enligt mitt sätt att se nu mycket snart bör tillsättas, men det jag hörde i TV-programmet i kväll gör frågan ännu mer berättigad. Jag tror att det är många fler än de som finns här i kammaren i kväll som har intresse av finansministerns svar på mina frågor.
Herr talman! Jag kan måhända inte säga att jag gör kammarens ledamöter en tjänst om jag koncentrerar mig — nästan alla har ju gått hem —, men jag kanske kan glädja herr talmannen och våra trogna stenografer genom att ändå inte spilla mer ord på det här än vad som är absolut nödvändigt. Den senaste frågan som ställdes till mig, om TV 2:s Rapport, innebar för mig en absolut överraskning. Mig veterligen har jag ingen förklaring till det som sades där; det enda jag kan säga är att jag inte har haft någon som helst anledning att ta kontakt med TV 2, och jag tror inte heller att någon av mina medarbetare har gjort det. Men vi har mycket pigga journalister på TV 2, och också på TV 1, och då och då tycker de väl att det är intressant att göra ett sådant där reportage som de själva konstruerar. Det skulle naturligtvis ha varit klädsamt om fru Nettelbrandt först frågat mig om jag hade gjort något uttalande, avvaktat mitt svar och därefter sparat sina kommentarer. Då hade allt det varit överflödigt som sades om hur anmärkningsvärt reportaget var och hur herr finansministern har satt sig över riksdagens beslut. Jag har, herr talman, hos fru Nettelbrandt funnit just den där misstänksamheten att i varje fall finansministern alltid har några skumma avsikter och någonting på gång som skall kritiseras. Naturligen borde det väl ändå vara på det sättet att man först frågar och sedan fäller sina omdömen i stället för att först säga: Om nu finansministern sagt detta, då är det anmärkningsvärt och då är det att sätta sig över riksdagens intentioner. Om fru Nettelbrandt är verkligt intresserad kan hon till och med ringa till TV 2 och fråga vilka som har gjort reportaget och varifrån de har tagit sina uppgifter; förmodligen har de konstruerat dem alldeles själva. Sedan, herr talman, har jag inte kunnat hitta någon primör i fru Nettelbrandts långa inlägg. Hon har berättat alltsammans för mig och för kammarens övriga ledamöter med exakt samma formuleringar vid varje skattedebatt som vi har haft. Innehållsmässigt har det varit precis detsamma under de senaste åren. Jag har ibland, tålmodig och artig som jag är, försökt att svara på dessa inlägg, men jag finner det knappast nödvändigt att börja exercera siffrorna ytterligare här i kväll. Dessutom fann jag i fru Nettelbrandts inlägg mycket av motsägelser. Hon säger att familjen ju ändå måste tänka på helheten.

Det fanns inte något förslag till alternativ skatteskala i folkpartiets synpunkter på det sist genomförda skattesystemet. Jag håller det för troligt att fru Nettelbrandt försökte gardera sig med att säga att detta inte var bra, men det lades ändock inte fram något konstruktivt alternativt förslag. Vi var ense om denna skatteskala, som tillämpas för första gången 1971 och följaktligen har gällt nu i drygt elva månader. Vad jag menar är alldeles avgörande, och det försökte jag säga i mitt interpellationssvar, är att det är fasligt sterilt och intetsägande att exercera en detalj i ett stort skattesystem. Man måste ju ta hänsyn till hur skatten slår på inkomsten i fråga och vad det blir kvar att leva på — inte bara på den sista hundralappen utan på totalinkomsten. I skattepolitiken invägs ju bl.a. fördelningsfrågor, och den sista reformen var ett mycket eklatant uttryck för detta. I skattepolitiken kommer därutöver också in vissa bedömningar om de behovsprövade sociala bidragen, och jag har i mitt interpellationssvar redovisat att en av dessa bedömningsfrågor är föremål för övervägande i familjepolitiska kommittén. Det är ttotalt sterilt och meningslöst och nyttar till intet att jag står här i bänken och exercerar siffror. De tappra som eventuellt är kvar i kammaren håller mig säkerligen räkning för att jag inte gör det. Herr talman! Jag kan bara hänvisa till mitt interpellationssvar. Vad jag har ett behov av att säga är sagt där.
Herr talman! För en liten stund sedan hörde vi finansministern med en viss indignation tillbakavisa varje beskyllning för att företräda någon teoretisk begåvning. I stället hyllar han varmt det sunda förnuftet. Med samma förvåning som flera gånger tidigare upplever jag att finansministerns sätt att handskas med marginaleffekterna i beskattningen varken röjer någon begåvning eller något sunt förnuft. På den punkten tycks finansministern vara oförbätterlig. Vi har talat om detta i rätt många år. Från moderata samlingspartiets och tidigare högerpartiets håll drev vi denna sifferexercis i åratal innan fru Nettelbrandt och folkpartiet stämde in i kören. Vi är tacksamma för varje hjälp, och vi har inte helt givit upp hoppet om att en gång få se också finansminister Sträng i samma sällskap. Men det verkar att dröja. Herr Sträng handskas med dessa frågor på ett förstrött, ointresserat och ibland direkt slarvigt sätt. Nu vet jag inte om finansministern själv har lagt hand vid författandet av sitt interpellationssvar. Också det är nämligen slarvigt och delvis felaktigt. Det framhålles där att bland de skilda bidragssystemen ingår bostadstillägg, studiebidrag och daghemsavgift. I varje fall de familjer som på intet sätt upplever daghemsavgiften som något bidrag utan snarare som motsatsen lär bli ytterst förvånade över detta. När det vidare uppges att familjepolitiska kommittén är sysselsatt med att överväga frågorna om bostadstilläggens inkomstprövning och om daghemsavgifterna är det till hälften sant. Bostadstilläggen behandlas där men inte daghemsavgifterna. Det är någon annan kommitté som sysslar med dem. Det må vara sant att det kan te sig ofruktbart att syssla med långa sifferserier. Jag vill nog säga att de serierna är väldigt intressanta, när det gäller skatten, och det vore klokt av finansministern och nyttigt för det skattedragande folket, om finansministern någon gång ville ägna sig åt att verkligen examinera dem. Men man kan, herr Sträng, uttrycka problemet mycket enklare. Det är i dag faktiskt så, att för barnfamiljer i inkomstlägena från strax över 20 000 kronor upp emot 50 000 kronor är det omöjligt att med egna åtgärder på något sätt påverka den egna ekonomin. Vi har fått redovisade marginaleffekter på 70, 80 och 90 procent. Fru Nettelbrandt är vänlig och tar inte fram de mest groteska exemplen. Det går att komma till 95, 98 och 112 procent, om man vill leta upp enstaka exempel. Det är helt klart och framgår av vad fru Nettelbrandt fullkomligt korrekt har redovisat att tillsammans med prisstegringarna tar de här marginaleffekterna i normalfallet hela inkomstökningen. Herr Sträng säger att detta är tämligen ointressant, därför att det väsentliga är hur stor del av den totala inkomsten som går till skatt och om man kan få återstoden att räcka till. Men det är ju, herr Sträng, just det som är problemet. Man kan icke få den att räcka till. Det finns för väldigt många, för hundratusentals familjer, i dag bokstavligen icke någon möjlighet att leva på sin inkomst. Man måste få extraordinär hjälp i form av behovsprövade förmåner av olika slag för att över huvud taget kunna klara sig. Man kan alltså icke leva på sin inkomst, och man ser framför sig en period av många år, då icke någon förändring som man själv kan åstadkomma kan påverka det förhållandet. Om man verkligen kunde leva på inkomsten, om det vore en fråga om att offra litet mer eller litet mindre för det allmänna bästa men ändå kunna dra sig fram själv, då skulle finansministerns sätt att vinkla den här frågan möjligen ha något fog för sig. Men utgångspunkten är just den att massor av familjer icke kan leva på sin inkomst sådan den är i dag, och de har icke en chans att med egna åtgärder eller med sin arbetsgivares välvilja förändra detta förhållande. Varje inkomstökning i det här mycket breda skiktet, där majoriteten av folket befinner sig, äts till hundra procent upp — till hundra procent, herr finansminister! — av marginalskatt, bidragsbortfall och prisstegringar. Det är att lyckönska herr Sträng så länge inte fler människor har riktigt på allvar insett den här problematiken. För en finansminister borde det vara ett förstahandsintresse att försöka undanröja den här sortens hinder i människors väg, om inte annat så av det enkla skälet att han är mån om statens kassa, som rimligen måste negativt påverkas av ett skattesystem med sådana funktioner som vi har i dag. Det här är desto allvarligare som det finns vissa ting, som jag tror att finansministern och jag är överens om, som komplicerar bilden. Vi är alldeles tvingade att under åren framöver räkna med stödsystem av olika slag — skilda bidragssystem, som finansministern uttrycker sig i svaret — som är inkomstgraderade. Det finns ingen möjlighet för folkhushållet Sverige att lösa de mycket svåra kvarstående sociala problem som vi dras med, om vi inte vill gå inkomstgraderingens väg. Jag tror att herr Sträng och jag är överens om att vi helt enkelt inte har råd att klara problemen för dem som har det sämst i det svenska samhället annat än om vi kan ta oss fram på inkomstgraderingens väg. Då är det desto viktigare att finna metoder som gör inkomstprövning möjlig och rimlig. I dag är den icke möjlig och rimlig. Det finns olika sätt att lösa de frågorna. Man kan — kanske som det naturligaste från mina utgångspunkter — uppleva att skattesystemet makar åt sig så att det blir plats för en rationell inkomstgradering utan att man når 70, 80 och 90 procents totaleffekter. Man kan också med olika tekniska metoder försöka komma fram med en samordning som gör att vi slipper adderingen av marginalskatt, bidragsbortfall och avgiftsökningar, ty det är detta som skapar helhetsproblemet. Men man blir litet misströstande, om man försöker hitta sådana metoder, när man år efter år upplever att finansministern uppenbarligen är helt ointresserad av problemet. På annat sätt kan vi inte reagera, när vi får svar av detta torftiga och delvis felaktiga slag som finansministern har lämnat ifrån sig i dag och när vi i debatten ständigt bara hör att saken viftas undan som en detalj. Den är i så fall, herr finansminister, detaljen med stort D som överskuggar skattetänkandet framför alla andra detaljer i systemet i dag.

Herr talman! Först några ord om vad som hade hänt i TV 2:s Rapport i kväll. Jag har inte alls sagt, att finansministern har skickat ut någon kommuniké eller något sådant. Jag tror det inte heller, och det är inte det som är det intressanta. Men däremot tycker jag det skulle vara värdefullt, om finansministern svarar på de frågor som är intressanta. Det meddelande som lämnades närmast styrker det intryck, som man får när man läser interpellationssvaret från finansministern, nämligen att finansministern inte tar med tillsättandet av den offentliga utredningen bland de närmast förestående åtgärderna. Den viktiga frågan förbigick finansministern helt. Jag har inte tänkt ringa upp någon på TV 2 och fråga varifrån de fått sina uppgifter. Finansministern vet säkert, att de inte har någon skyldighet att lämna ut sådana uppgifter. Men det har förekommit tidigare, och det har inte varit så ovanligt heller, att olika massmedia har droppat informationer från finansdepartementet, som senare har visat sig vara korrekta. Det är därför jag är intresserad, herr finansminister. Är det alltså riktigt som det har sagts — det styrks av formuleringarna i interpellationssvaret — att regeringen tänker rikta in sin översyn på vissa områden eller ämnar finansministern följa majoriteten här i riksdagen och tillsätta en sådan utredning som riksdagen har begärt? Kan jag i så fall få reda på ungefär när den utredningen kommer att tillsättas? Pågår direktivskrivningen till den utredningen eller när sätts det arbetet i gång? De här frågorna är viktiga. Jag har inte alls, herr finansminister — det är verkligen en missuppfattning — några misstankar om att finansministern har skumma avsikter. Det har jag mig veterligt aldrig talat om. Däremot har jag hårt kritiserat — och det tänker jag fortsätta att göra — att finansministern inte i vanlig, demokratisk ordning vill ta hänsyn till vad andra i samhället tycker. Om finansministern hade gjort det före tillskapandet av det stora skattepaketet, hade det säkert sett helt annorlunda ut i dag och inte varit i behov av den snara översyn som det för närvarande är. Vidare säger finansministern, att man måste tänka på helheten. MVsst måste man göra det, men det finns olika slag av helheter. När det gäller vad den enskilde får kvar av en hundralapp, är helheten de effekter av olika slag som drabbar just honom. Jag skall ta ett praktiskt fall. En familj vänder sig till någon av oss här i kammaren och frågar — och det är ingen ovanlighet — hur de skall göra, när de ser över sin ekonomiska situation. Hustrun funderar på att gå ut i förvärvsarbete. Vad blir det kvar av inkomsten när hon gör det? Skall jag då svara henne med åberopande av den högsta instansen på det här området, nämligen finansministern själv: Det här skall ni inte tänka på. Det är fasligt sterilt och intetsägande och meningslöst att syssla med sådan här sifferexercis. Det är alldeles fel. Skall jag säga det och hälsa från finansministern att det är så han tycker att de enskilda familjerna skall se över sin ekonomiska situation. De blir nog inte nämnvärt glada åt ett råd i den vägen.

Man måste då, om man ser problemet i dess hela format, inte bara räkna med vad som blir kvar efter skatt, utan också med de bidrag som denna skatt, även marginalskatten, finansierar. Och jag kan försäkra herr Carlshamre, att det torde vara ytterst få familjer som avvisar de bidrag som skatten finansierar med hänvisning till att marginaleffekten under sådana förhållanden blir så pass markant att de inte vill ha de sociala bidragen. Sådant torde knappast förekomma i verkligheten. Till fru Nettelbrandt vill jag bara säga att fru Nettelbrandt har en sådan ambition att göra rätt för sitt parti att det ibland är nästan rörande. Den 22 juni i år stod jag uppe i Luleå och talade vid Kommunförbundets årsmöte för, jag tror 1 200 eller 1 400 kommunalmän. Vid det tillfället sade jag att det har blivit ett beslut i den svenska riksdagen om att regeringen skall tillsätta en utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Självfallet kommer vi lojalt att följa det beslutet, och i höst när vi återigen träffas efter semestrarna tar vi itu med direktivskrivningen. Detta mitt uttalande var en s.k. publiksak. Det uppmärksammades och återgavs i alla tidningar, och hela mitt anförande vid mötet finns infört i Kommunförbundets tidskrift. Riksdagen hann knappast öppnas i mitten av oktober förrän fru Nettelbrandt skyndade fram och säger i en interpellation eller fråga till finansministern: Tänker finansministern tillsätta den här utredningen om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun? Jag ville inte vara elak vid det tillfället och stå och göra fru Nettelbrandt uppmärksam på att den deklarationen hade jag givit just i den församlingen som var intresserad av det utan jag svarade artigt och hyggligt fru Nettelbrandt på hennes fullkomligt onödiga fråga. Sedan är det en svår sak att skriva direktiven för denna mycket komplicerade kostnadsfördelning. Direktiven slutjusterade jag i förra veckan, och de är nu på dävning ibland kollegerna i regeringen för att det är ett viktigt dokument. Jag har också i den mån jag har haft någon stund ledig vid sidan om budgetarbetet och den här riksdagens överläggningar, som tyvärr tar en del även av finansministerns tid, funderat över kommitténs sammansättning. Jag har sagt, att jag skall försöka klara av det före årsskiftet, och jag bedömer det som möjligt att fullgöra det löftet. Men sedan skyndar fru Nettelbrandt ytterligare fram och säger: Hur blir det nu med den här andra utredningen om en översyn av det totala skattesystemet? Jag kan för dagen inte säga, om riksdagsskrivelsen har kommit in till Kungl. Maj:t, men det är möjligt att den har gjort det. Men det här beslutet är ju så färskt att bläcket näppeligen har torkat på papperet, och man behöver kanske inte vara så där våldsamt ivrig, fru Nettelbrandt. Regeringen kommer att effektuera riksdagsbesluten precis i den takt som tiden och arbetsmöjligheterna medger. Det går inte snabbare om fru Nettelbrandt med jämna mellanrum står här i talarstolen och med en blandning av iver och indignation försöker schasa på verksamheten.

Herr talman! Finansministern talade om de familjer som naturligtvis är tacksamma för de bidrag av olika slag som de får av samhället och som de själva bidragit till att finansiera med sina skatter och även med sina marginalskatter. Det ligger något i det, men finansministern måste väl ha observerat att för den grupp vi här talar om, alltså det stora flertalet vanliga familjer, som måste för låg inkomsts skull uppbära extraordinärt stöd av samhället utöver de generella och för alla lika förmånerna i form av behovsprövade förmåner av olika slag, för nästan alla dessa gäller att de trots allt betalar mycket mer skatt än de får i bidrag. Med andra ord, deras låginkomstsituation beror inte på i och för sig låg lön utan på hög skatt och i många fall dessutom hög hyra. De behov vi tillgodoser med hjälp av alla de pengar vi tar in via skattesystemet är behov som samhället till mycket stor del självt har skapat med sina egna åtgärder där de icke från början fanns. Detta är verkligen en problematik som börjar sysselsätta människor, även dem som tar emot bidragen. Så, herr talman, vill jag säga att jag är en av dem som verkligen beundrar finansminister Gunnar Sträng i vad gäller både teoretisk begåvning, kunskap och sunt förnuft. Jag vill inte frånkänna honom någon av dessa egenskaper. Vad jag själv till äventyrs kan besitta av begåvning av det ena eller andra slaget är i detta sammanhang ointressant. Det som är intressant är att denna ostridiga begåvning och detta av ingen bestridda sunda förnuft som finansministern äger aldrig någonsin kommer i tillämpning när det blir tal om att handskas med marginaleffektsproblemet.

Herr talman! Finansministern talar om en blandning av iver och indignation. Ja, finansministern vill jag inte beskylla för någon större iver när det gäller dessa frågor. Men hur har det varit med indignationen i dag? Finansministern är uppenbarligen inte road av att föra den här diskussionen och visar också alldeles märkbart sin indignation över att han på det här sättet har tvingats göra det. Ett par ord, herr talman, om kostnadsfördelningen. Självfallet kommer vi att lojalt följa det beslutet, sade finansministern vid kommunalkonferensen. Jag läste det med intresse i tidningarna. Men det är ju inte så självklart, eftersom vi hade ett mer än två år gammalt beslut som finansministern icke hade följt. Det var inte första gången utan andra gången riksdagen fattade beslut om en sådan här utredning. Sedan har det gått fyra månader efter det där uttalandet och jag tror fem eller sex efter det att riksdagen fattade beslut. Jag tycker inte det var så onödigt att ställa frågan om när utredningen skulle tillsättas. Och nu ungefär sju eller åtta månader efter riksdagsbeslutet är utredningen alltså ännu inte tillsatt. Jag förstår att det kan vara knepigt att skriva direktiven, men samtidigt vet vi att det är en fråga som inte minst för låginkomsttagarna har en enormt stor betydelse. Till sist, herr talman! Finansministern sade att man inte bara får räkna med skatten utan att man också måste räkna med de bidrag som skatten finansierar. Jag tror att finansministern från sitt elfenbenstorn där han vistas och ofta stänger dörren om sig inte har så mycket kontakt med den verklighet där de människor lever som har dessa bekymmer med marginalskatterna. Men vad de frågar sig är ju hur de skall handla i en viss konkret situation. Den man som försörjer sin familj och står inför valet om han skall ta ett extraknäck eller inte frågar sig konkret: Lönar det sig att jag tjänar 3 000 kronor extra eller inte? Han måste räkna vilken effekt det får på budgeten. Då kan han ju inte säga att jag får vara glad att jag är med och betalar bidrag, ty bidragen för honom personligen minskar ju just på grund av att han skaffar sig detta extraknäck. Vad gäller allt annat som finns i samhället, alla andra nyttigheter, den offentliga service över huvud taget som skatterna obestridligen måste gå till, så blir det ju inte någon skillnad för honom personligen i fråga om den nytta han har av detta om han tar extraknäcket eller inte. Jag förstår att detta från finansministerns sfärer är för enkla problem för att de skall tas upp, men för vardagsmänniskan i en bister ekonomisk situation är det inte för enkelt.
Herr talman! Det är faktiskt bara en sak som gör mig något konfunderad. Beslutet om utredning av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun fattades under vårriksdagen i år genom att mitt parti mötte en allians som sträckte sig från de moderata över mellanpartierna till vänsterpartiet kommunisterna. Därför röstar man fram detta förslag på samma sätt som man nu röstade fram förslaget om en översyn av skattesystemet. Men att vi skulle ha haft något liknande beslut för två år sedan kan jag inte erinra mig. Jag är så mycket mer förvånad över om ett sådant beslut skulle föreligga som det således skulle vara från 1969 när situationen i den svenska riksdagen mandatmässigt och beslutsmässigt inte var sådan att man kunde fälla regeringen mot regeringens egen vilja. Jag är mycket konfunderad över detta besked. Jag vore därför tacksam om jag finge litet ytterligare kött på benen i denna fråga, så att jag har möjlighet att själv kontrollera vad som beslutats. Det är för mig en överraskning, men jag kan ju också råka ut för minnesförlust. Det skulle vara intressant att höra när det hände.
Herr talman! Jag har dess värre inte protokollet med mig så att jag kan ta fram beslutet, men jag skall gärna stå till tjänst med det senare om det är svårt för departementet att få fram det. Men jag begärde ordet, herr talman, för att säga att just i frågor av denna typ finns det ett samband över partigränserna mellan kommunalmännen. Jag föreställer mig att det tidigare fungerat liksom det fungerade också i våras när beslutet fattades.
Herr talman! Jag skall med stort intresse vänta på denna corpus delicti från fru Nettelbrandts sida angående beslutet av 1969 som här har omtalats. Jag är också beredd att vänta rätt länge, om det är svårt att hitta det, fru Nettelbrandt.

Herr talman! Under gårdagens diskussion angående affärstidslagen lades ett yrkande av herr Alf Pettersson i Malmö. Det blev mig förelagt under ett anförande, och då läste jag hastigt igenom det. Jag tyckte de första raderna i yrkandet överensstämde med mitt eget, men de sista raderna i yrkandet kan jag inte biträda. Därför står jag fast vid den reservation som vi fogat till näringsutskottets betänkande. Den skärpning som ligger i herr Alf Petterssons förslag strider mot det som vi har anfört i reservationen. Vi anser att det inte är rimligt att slopa alla möjligheter till försäljning på andra tider än de traditionella, och vi finner det vara en alltför drastisk åtgärd. Det skulle innebära en onödig serviceförsämring för konsumenterna. Vi tror att Kungl. Maj:t skall kunna utfärda tillämpningsföreskrifter som ger ett likformigt system som kan accepteras av både handelns folk och konsumenterna.

Herr talman! Med den debattordning som vi har gavs det mig inte möjlighet i går att i replik bemöta utskottets ordförande, varför jag ber om tillgift om jag i dag kommer att använda några minuter extra. När nu regeringen föreslår att affärstidsregleringen skall upphöra fr.o.m. den 1 januari 1972, finns det anledning att fråga sig om det behövs fria affärstider. Enligt mitt förmenande finns inte ett sådant behov så länge den nuvarande tiden, mellan kl. 8.00 på morgonen och kl. 8.00 på kvällen, inte utnyttjas av framför allt handeln. Om det ändå skulle anses föreligga ett sådant behov, reser sig följaktligen nästa fråga: Vem kräver ett slopande av regleringen? Är det konsumenterna som entydigt och klart har dokumenterat att man vill ha möjlighet att handla efter kl. 20.00 om vardagarna men framför allt om söndagarna? Såvitt man kan döma av det material, affärstidsutredningen, som finns som underlag för vårt ställningstagande, föreligger inga uttalade konsumentönskemål om fria affärstider. En klar majoritet var nöjd med det öppethållande som tillämpas, och flera var klart negativa till ett vidgat öppethållande. Är det de affärsanställda som önskar ett fritt öppethållande? Knappast. Är det de mindre företagen, närhetsbutikerna, som önskar ett fritt öppethållande efter kl. 20.00 vardagar och söndagar för att, som det antyds på något ställe, kunna konkurrera med service? Inte såvitt man kan bedöma av remissyttrandena. Man är i stället från deras sida djupt orolig med anledning av den ytterligare förstärkning som ges de redan starka företagen, varuhus, stora enheter, externvaruhus. Enligt utredningen är det framför allt storföretagarna som är förespråkare för ett fritt system. I pressen är det såvitt jag vet endast tidningen Expressen som av något slags liberal marknadsideologi envetet år efter år har drivit kravet om fria affärstider. Innan jag går in på motiven ytterligare, vill jag göra ett klarläggande om de socialdemokratiska motionerna. I den motion som herr Alf Pettersson i Malmö m.fl. står för, nr 1573, tar man upp samma argument som vi gör i motion nr 1574, alltså strukturomvandlingens negativa konsekvenser, prishöjningarna, ökade krav på den kommunala servicen, konsekvenserna för de handelsanställda och frånhändandet av styrmöjligheter för samhället. I motionen 1573 menar motionärerna att den gällande affärstidslagen fungerar tillfredsställande — med undantag av de kommunala dispenserna — och det är en uppfattning som delas i de övriga motionerna. Det som skiljer de socialdemokratiska motionärerna i motionerna 1573 och 1574 är följande. Medan Alf Pettersson i sin motion menar att all dispensgivning skall utgå ur lagen anser de 14 motionärerna bakom motionen 1574 och reservanterna, bakom vilka står de övriga motionärerna, att man måste skärpa dispensgivningen och göra den likformig. Vi kan således inte stödja det alternativförslag som herr Alf Pettersson i går förde fram. Med all förståelse för Handelsanställdas förbunds agerande för sitt intresse anser jag att det i första hand måste vara i de handelsanställdas intresse att affärstidslagen bibehålles och att en skärpning av dispenserna kommer till stånd. Därmed bibehålles också en möjlighet att styra utvecklingen. Att helt frånhända sig dessa möjligheter och slopa affärstidsregleringen måste för de handelsanställda vara det absolut I går tog utskottets ordförande upp frågan om ob-tilläggen, och det finns anledning att tala om vad de nya ob-tilläggen de facto kommer att innebära för de handelsanställda inom detaljhandeln. Jag har via Handels fått uppgifter om de tarifflöner varpå man inom detaljhandeln beräknar sina ob-tillägg.

I vad gäller söndagarna har man i dag 100 procents ob-tillägg inom handeln. Det blir ingen ökning, utan det kommer fortfarande att utgå 100 procents ob-tillägg. När det gäller lördagarna har man för närvarande efter kl. 13.00 100 procents ob-tillägg. Mellan kl. 12.00 och kl. 13.00 utgår 70 procents ob-tillägg. Nu har Handelsanställdas förbund förhandlat sig till en höjning av ob-tillägget på lördagarna till 100 procent mellan kl. 12.00 och kl. 13.00, alltså en ökning med 30 procent. Den tarifflön som man genomsnittligt har inom handeln är i dag 10:50 per timme och kommer fr.o.m. den 1 januari att vara 11:50. 30 procents höjning av lönen för timmen mellan kl. 12.00 och kl. 13.00 på lördagar betyder en förbättring med 3:45 räknat på tarifflönen 11:50. På vardagar har man i dag efter kl. 18.00 50 procents ob-tillägg, och man skulle efter ett genomförande av de nya ob-tilläggen få 70 procents ob-tillägg efter kl. 20.00, alltså en höjning med 20 procent efter kl. 20.00. I min beräkning har jag utgått från att man inom detaljhandeln på vardagar knappast kommer att ha öppet längre än till kl. 22.00, och höjningen av ob-tilläggen skulle då på en vardag ge summa 4:60. För den stora delen av de handelsanställda innebär ett slopande av affärstidslagen och ett vidgat söndagsöppethållande, som vi alla varnar för, ingen större förändring genom ökningen av ob-tilläggen. Det finns anledning att påpeka detta, eftersom utskottets ordförande i går tog upp frågan om ob-tilläggen. Frågan om fria affärstider är inte längre enbart en arbetstidsfråga för de handelsanställda. Något som tas upp i samtliga motioner på ett eller annat sätt är de totala samhällsekonomiska konsekvenserna av ett frisläppande av affärstiderna. Jag skall strax återkomma till dessa men vill påpeka att utskottsmajoriteten inte på en enda punkt kunnat vederlägga att de konsekvenser som vi påtalat i motionen 1574 kan bli följden av att låta samhällsutvecklingen fritt styras av de företagsekonomiska skälen. T. o. m. affärstidsutredningen vidgår att det är tänkbart att fler närbutiker snabbare kommer att slås ut vid ett frisläppande av affärstiderna. Så till konsekvenserna. Strukturrationaliseringen har pågått under en följd av år och har haft uppenbart ogynnsamma verkningar för de enskilda hushållen. Fler och fler närbutiker läggs ned. Större och större underlag anser handeln sig behöva för att kunna etablera sig. En omsättning på ca tre miljoner kronor bedöms på sina håll i dag nödvändig för en s.k. närhetsbutik för att den skall vara lönsam och bära sina kostnader. Det betyder ett stort kundunderlag och i regel rätt stora avstånd. De större enheterna har mycket sällan kompenserats med andra distributionsformer som telefonbeställning och hemsändning, varför allt större anspråk ställs på insatser från hushållens sida. Detta var bl.a. anledningen till att regeringen tillkallade den s.k. distributionsutredningen. I direktiven sägs också klart: ”Handelns rationalisering innebär alltså i stor utsträckning en övervältring av varudistributionsarbete på konsumenterna och på samhället. Konsumenterna har begränsade möjligheter att på ett rationellt sätt anpassa sig till den ändrade situationen. För vissa konsumentgrupper, främst åldringar och handikappade samt glesbygdernas befolkning, kan stora svårigheter uppstå.” Det är således inte bara motionärerna i motionen 1574 som påpekar att svaga grupper drabbas av att närbutikerna läggs ner. Regeringen har själv påpekat detta i distributionsutredningens direktiv. Även vid ett totalt bilinnehav, vilket vi tack och lov inte har ännu, kommer enligt olika uppfattningar inte mindre än en femtedel till en tredjedel av alla hushåll, alltså väsentliga grupper av samhällsmedlemmar, att vara förhindrade att inneha eller köra bil. En ytterligare accentuering av nedläggandet av närhetsbutiker blir otvetydigt fallet, när de stora och starka enheternas ställning inom handeln ytterligare förstärks. Detta betyder försämrade inköpsmöjligheter för alla icke bilburna — som jag sade tidigare en väsentlig grupp. Ansvaret för att upprätthålla en god servicenivå för de svaga konsumenterna i fråga om dagligvaror anser vi bör åligga statlig och kommunal planering, och lagstiftningen bör användas som ett styrmedel för en bättre serviceförsörjning, inte som motsatsen. Prisutvecklingen har påtalats såväl i utredningen, i handelsministerns skrivelse som i vår motion. Handelsministern påtalar att det finns tre vägar att kompensera sig för de s.k. ob-tilläggen: generella prishöjningar, särskilda prishöjningar på söndagarna och sena kvällstider samt ökad omsättning. I motionen 1574 påpekar vi att särskilda prishöjningar är mindre troliga. Det skulle innebära att samtliga varor prismärktes på två sätt och kunderna finge betala ett pris före ett visst klockslag och ett annat pris efter. Handelsministern påtalar i sin skrivelse att ett sådant förfarande är föga troligt, åtminstone när det gäller kapitalvaror, utan där kommer de förhöjda kostnaderna att finansieras genom generella prishöjningar. Med andra ord får de konsumenter som inte utnyttjar servicen vara med och betala för den minoritet som använder sin kvällstid och söndagar till inköp. Det tredje sättet att kompensera kostnaderna är ökad omsättning. Kundernas totala köpkraft är i stort given, och en ökad omsättning för en del företag innebär i realiteten en minskning för andra. Att det då blir de stora företagen med stort köpunderlag som har ekonomiska möjligheter att använda detta konkurrensmedel är givet. En liten närhetsbutik med sviktande underlag har redan i dag stora svårigheter. Att tro att mindre företag med högre lönekostnader skall ha möjlighet att konkurrera med sådan service som söndagsöppet framstår som uppenbart naivt. Herr talman! Det finns anledning att påpeka den ologik som utskottets ordförande gjorde sig skyldig till i gårdagens debatt, när han menade att farhågorna för prishöjningar var överdrivna och i nästa minut påstod att söndagsöppet inte skulle användas särskilt mycket på grund av att det blev ett ”dyrt kalas”. Ingvar Svanberg vände sig i går mot de hypotetiska antaganden om prishöjningar som motionärerna fört fram, antaganden som för övrigt också gjorts av prisoch kartellnämnden m.fl. Det kan då vara av intresse att med den erfarenhet man har i dag presentera några faktiska siffror om prisförändringar. I går fick jag redovisat en undersökning som gjorts i en av Stockholms nyare förortsstadsdelar som visade att ett kvartalsköp för en fyrapersonersfamilj i inköpskostnader skilde sig endast med 0,2—0,3 procent, oräknat vad återbäringen ger, mellan Konsum och ICA-affärerna. Den lilla servicebutiken däremot med väsentligt mindre sortiment men vidgat öppethållande om vardagarna och söndagsöppet låg 4,5 procent högre för samma inköp. Det finns kanske också anledning att säga något om erfarenheterna prismässigt och i övrigt från USA. USA-systemet med små servicebutiker är vad jag skulle vilja kalla ett torparsystem, med andra ord ett arrendesystem som knappast kan vara önskvärt att införa i Sverige. Särskilda investmentbolag gör marknadsundersökningar, skaffar mark och utbjuder arrendet till hugade spekulanter, som sätter ett litet startkapital i företaget och får en månads utbildning. Man skriver kontrakt, och företagaren — ofta arbetare — och hans familj sätter till all sin tid. Man har ju inte samma arbetstidslagstiftning i USA som i Sverige. Därefter tar man ut de priser man kan få på marknaden. Generellt kan sägas att priserna ligger 8—10 procent högre i sådana servicebutiker i USA, enligt uppgift jag i går fått från sakkunnigt håll. Regeringen hyser själv farhågor för en utveckling mot högre priser och snabbare nedläggande av närhetsbutiker, då man ansett sig behöva släppa lagen på prov och införa en särskild övervakningsnämnd som skall ha till uppgift att följa utvecklingen. Frågan reser sig onekligen, hur det skall bli möjligt för denna nämnd att urskilja vad som är orsak och verkan, alldenstund prisstoppet också kommer att upphöra den 1 januari 1972. Om så ändå skulle visa sig möjligt är det enligt mitt förmenande vanskligt att om än på prov slopa lagen. Som också reservationen påpekat kommer nämnden att ge mycket ringa skydd mot de negativa effekterna. Innan nämnden hunnit göra sina rön och påkallat nödvändiga åtgärder från statsmakternas sida hinner flera faser i vad det gäller både prishöjningar och nedläggningar av butiker att passera. Vem ger oss nedlagda närhetsbutiker tillbaka om experimentet går dåligt? Det har i utredningen från de stora enheternas sida påtalats att det inte varit svårigheter att få deltidsanställda till kvällsoch söndagstjänstgöring. I motionen 1574 har vi påtalat att det är troligt att ett ökat utnyttjande av tillfälligt deltidsanställda kommer att bli följden, något som också bekräftades av fru Nordlanders anförande i går. Tyvärr är organisationsprocenten bland de handelsanställda i dag — enligt uppgifter jag fått från Handels — endast omkring 50 procent och bland de deltidsanstälida väsentligt lägre. Mellan 20 och 30 procent av företagen är avtalsbundna. Detta gäller framför allt små företag med få anställda. Med andra ord, mellan 70 och 80 procent av arbetsgivarna är icke bundna av avtal. Tillfälligt deltidsanställda inom handeln utgörs till allt övervägande delen av kvinnor. Det är troligt att med ett slopande av affärstidslagen kommer denna grupp, som saknar sociala förmåner och avtalstrygghet, att öka, vilket också bekräftades av herr Anderssons i Örebro uppgifter i går om att genomsnittsarbetstiden per vecka var elva timmar för de deltidsanställda, alltså klart under gränsen för sociala förmåner. Denna grupp kommer att öka då den utgör den billigaste arbetskraften. Det kan knappast vara ett mål för samhället att låta kvinnorna utnyttjas på de sämsta tiderna med de sämsta förmånerna. Motiven som skymtar i utredningens slutsatser att låta den personal som önskar arbeta på obekväm tid göra det är oacceptabla enligt min mening. Handelsanställda är en låglönegrupp i samhället med i dag omkring 10:50/timme i tarifflön och fr.o.m. den 1 januari 11:50. En höjning av deras standard bör rimligen inte ske mot arbete på obekväm arbetstid. Det som saknas bakom utredningens förslag och därmed också bakom förslaget om ett slopande av affärstidsregleringen är en uttalad målsättning och klara, dokumenterade behov. Frågan om affärstiderna kan inte ses isolerad utan bör inordnas i ett system av faktorer. För att rationalitet och bekvämlighet skall uppfyllas för konsumenten krävs att en rad villkor uppfylls som butikslokalisering och planering av kommunikationer, tillhandahållandet av olika butikstyper, automathandel, varusortiment och distributionsformer som telefonbeställning och hemsändning. Så länge detta inte är gjort vinner inte konsumenterna på fria affärstider. Man kan snarare se diskussionen om ökat öppethållande som ett symtom på brister i planeringen. Det kan knappast vara rimligt att samhället på område efter område får sopa upp efter de fria marknadskrafternas spel, antingen det gälller sysselsättningen eller planeringen av samhället i stort för att tillgodose medborgarnas behov. Enligt min och mina medmotionärers uppfattning är det inte rimligt att vi frånhänder oss det styrmedel som affärstidslagen innebär, så länge de negativa konsekvenserna inte bevisligen är eliminerade. Distributionsutredningen har enligt vårt förmenande fått klara direktiv att följa och föreslå åtgärder i syfte att motverka den handelns strukturomvandling som redan pågår. Det finns anledning att här citera ytterligare ur direktiven: ”Vidare är det uppenbart, att den starka företagskoncentrationen inom varuhandeln, i synnerhet dagligvarudistributionen, medfört nya betingelser för konkurrensen mellan handelsföretagen och ändrade styrkeförhållanden inom näringslivet. Vissa företag och frivilliga blockbildningar har fått en mycket stark ställning. En följd av den nya konkurrenssituationen kan vara att rationaliseringsvinstens fördelning blir en annan än den som jag nyss förutsatte och som från samhällets synpunkt är önskvärd. Med hänsyn till vad som ovan sagts i det föregående bör en utredning om varudistributionen och därmed förknip pade problem komma till stånd. Den bör inriktas särskilt på de frågor som aktualiserats av handelns strukturutveckling och som har betydelse för konsumenterna från de synpunkter som nyss berörts.” Vidare: ”Tyngdpunkten i utredningsarbetet bör läggas på de konsumentekonomiska och samhällsekonomiska följderna av koncentrationen inom detaljhandeln, i första hand dagligvaruhandeln. Förändringar inom andra delar av distributionssektorn bör kunna innefattas i utredningen i den mån de medför påtagliga problem för konsumenterna.” Och vidare: ”En viktig uppgift blir att göra en totalbedömning, där inte bara de företagsekonomiska synpunkterna utan även hushållens insatser och uppoffringar i tid och pengar beaktas. Mot bakgrunden av en sådan totalanalys finns det anledning att överväga behovet av och formerna för samhälleliga åtgärder för att påverka handelns strukturomvandling i sådan rikting att övervältringseffekterna motverkas och att rimliga konsumentönskemål om bl.a. olika former av närhetsservice kan tillgodoses. Härvid bör särskilt beaktas sådana krav som kan ställas med hänsyn till de gamlas och de handikappades svårigheter.” Att distributionsutredningen med sådana direktiv skulle kunna frånhända sig frågan om affärstidslagen synes underligt. Även affärstidsutredningen har ju påpekat att en snabbare nerläggning av närhetsbutiker blir en följd. Distributionsutredningen har långtgående direktiv och besvärliga arbetsuppgifter — det skall jag gärna vidgå. Det synes helt omotiverat att innan den slutfört sitt arbete fatta vittgående beslut, som ytterligare förstärker strukturomvandlingen i negativ riktning. I motionen 1574 har vi påtalat att nuvarande dispensregler inte har visat sig tillräckliga, framför allt beroende på att de har tillämpats olika i olika kommuner. Vi anser att en avsevärt skärpt och likformig dispensgivning bör utformas av departementet. En likformig dispensrätt bör kunna användas som ett styrmedel för en bättre serviceförsörjning inom kommunen, exempelvis i form av ett joursystem som inordnas i en kommunal serviceförsörjningsplan. Därmed skulle affärstidslagen kunna nyttjas positivt för konsumenterna ur serviceförsörjningssynpunkt och inte som ett konkurrensmedel inom detaljhandeln. Det finns anledning att påpeka att motionärerna inte är ensamma om dessa tankar. Bl. a. har Svenska kommunförbundet, Stockholms kommun, Landsorganisationen, servicekommittén och konsumentrådet förordat ett joursystem i sina yttranden. Enligt mitt förmenande bör affärstidslagen behållas, kompletterad med skärpta och likformiga dispensregler. Om dispensgivningen inte har fungerat som avsett var när lagen infördes, finns det snarare anledning att se över hur man skärper och förenhetligar rätten till dispensgivning genom styrning från departementet än att helt släppa alla styrmöjligheter och hoppas på att inga negativa konsekvenser skall uppstå. I reservationen har påtalats de negativa konsekvenser vi talat om i motionen 1574. Jag finner att reservationen till alla delar stöder motionen 1574 och yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande nr 53.

Herr talman! Den gyllene regeln för all lagstiftning — som gällt under århundraden, ja, man kan säga under årtusenden — om allas likhet inför lagen kan man inte säga gäller i fråga om den nuvarande affärstidslagen. Det är dispenssystemet som har luckrat upp begreppen alldeles för mycket. Det har ju alltid, med rätta, rått obenägenhet, ja, rent av ovilja mot att tillåta dispenser från en lagstiftning. Har det förekommit dispensgivning har det i regel varit under en övergångstid, och sedan har lagen gällt lika för alla. I vissa fall har man önskat ge regeringen möjligheter att bevilja dispenser, men regeringen har oftast inte varit intresserad av att få sådana befogenheter, dels därför att de är svåra att tillämpa, dels därför att dispenser medför olikhet inför lagen. Får en affär eller en person dispens, så lyder vederbörande ju inte under exakt samma lagstiftning som andra. Det är alltså enligt min uppfattning principiellt synnerligen betänkligt att bevilja dispenser från en lagstiftning. Om de är fåtaliga och temporära kan man möjligen till nöds acceptera dem, men enligt de upplysningar vi fick i näringsutskottet har det gjorts 14 000 ansökningar om dispenser i fråga om affärstidslagen, av vilka 12 000 beviljats. Vad har vi för sorts lagstiftning kvar då? Det blir någonting av en ost med så stora hål i att hålen är det mest betydande medan det inte är så mycket kvar av själva ostmassan. Som affärstidslagen nu verkar finner man de mest besynnerliga inadvertenser. Det är inte bara dispensgivningen som gör lagstiftningen ologisk och inkonsekvent. Av någon obegriplig anledning har man placerat en del små hus — ofta fula och för omgivningen vanprydande och även till hinder för trafiken, när folk stannar — i parker och på olika andra platser. De där små husen kallas kiosker, och för dem gäller helt andra bestämmelser om vilka varor som får säljas och vilken tid de får säljas. Det kan hända att man historiskt kan förstå hur de har kommit till. Det började med mannen som stod med en liten låda på magen och sålde korv eller någonting annat, så utvecklades det till något mindre skjul och så blev det så småningom denna besynnerliga ordning att man skall ha särskilda byggnader som skall ha särskilda bestämmelser. Jag har ingenting emot kioskhandeln, men varför kan inte kioskerna ligga som andra affärslokaler och varför kan de inte drivas på samma villkor som andra affärer? Det är för mig obegripligt att det är ordnat på det här sättet. Jag vet ju väl att det är en kommunal sak att besluta om dessa små hus eller kiosker, men de har gynnats genom den, som jag menar, rätt egendomliga affärstidslagstiftning vi har nu. Med dispensgivningen och med kioskhandeln har man alltså fått en affärstidslagstiftning som nära nog kan sägas vara en parodi på lagstiftning. En vara får lov att säljas i en kiosk, men den får inte lov att säljas på andra ställen, en affär får ha öppet vissa tider, men en annan affär som säljer precis samma varor får inte ha öppet. Det är verkligen en anmärkningsvärd lagstiftning som vi har fått här. Jag vill ta upp en del av de farhågor som man har i reservationen. Jag tycker att man bör se på erfarenheterna på det området. Man säger att om man inte skulle ha affärstidslagen skulle framför allt företag av typen stormarknad vara särskilt benägna att hålla öppet på söndagarna. Det är självfallet att inför en förändrad lagstiftning det är begripligt att en hel del i synnerhet mindre affärsinnehavare känner sig oroade. Det kan bli svårt för dem att hävda sig. Men det är bara det att erfarenheten från andra länder, som har helt fri affärstid, visar ju tvärtom att det inte blivit så som det står i reservationen och som de mindre affärsidkarna har föreställt sig. Om man ser på länder med fri affärstid finner man att de som alltid har stängt på söndagarna är varuhusen. Jag har varit bra många år i en av världens största huvudstäder, strax före julen, då det skulle vara mest gynnsamt att ha öppet på söndagar. Inte i ett enda fall har jag funnit att varuhusen har öppet på en söndag. Jag förstår det mycket väl. Ett så stort varuhus kan inte skilja bort någon avdelning, utan de måste öppna juveleraravdelningen, avdelningarna för pälsar, möbler och trädgårdsredskap och alltsammans. Hela varuhuset med dess oerhört dryga driftkostnader måste öppnas på en söndag, och därför gör man det inte. Men om man går till de affärer, som säljer livsmedel, finner man inte heller att de har öppet, utan det är bestämt stängt kl. 6 på lördagskvällen och sedan öppnar man inte förrän rätt sent på förmiddagen på måndagen. I vartenda fall av de länder som jag har kommit till — jag har inte besökt så många, men jag har varit i en del i alla fall — har jag sett att det är på så sätt. Det är varuhusen som inte orkar ha öppet. Det är de mindre affärsidkarna som kan ha öppet. Därför är min erfarenhet av dessa iakttagelser att det blir de små familjeföretagen som kan hävda sig mycket bättre genom att inte ha affärstidslag. Där kan man möjligen dela upp arbetet så att mannen och hustrun och eventuella barn står en viss tid i kassan i dessa snabbköp och därför kan hävda sig bättre gentemot de stora varuhusen. En av de starkaste synpunkterna för att behålla en affärstidslagstiftning är att hålla söndagen fri som en välbehövlig helgoch vilodag, och det tycker jag är oerhört betydelsefullt. Vi borde på allt sätt i denna jäktade och hektiska tid se till att det finns en dag i veckan då vi har i möjligaste mån frihet från kommersiella intressen och verkligen hade det som en vilodag. Jag kan se det ur kristen synpunkt, man kan ha den synen på detta, men jag vill också framhålla för den som inte är så intresserad åt det hållet, att det är lika betydelsefullt att varje människa kan ha en dag som han är fullständigt fri från en massa jäkt och påhopp från alla möjliga människor som skall ha en ut på olika saker, att handla osv. Det tycker jag man skulle få enighet om ifrån alla grupper, oavsett vad man har för religiösa uppfattningar. Då är det ett starkt önskemål från min sida, att man inskränker söndagshandeln ännu mer, att naturligtvis inte ha några affärer öppna men heller inte ha den nuvarande affärsverksamheten i form av kiosker 0. d. öppen utan decimera den också avsevärt. Det är ju en del som menar att det måste vara öppet för att man skall köpa den saken eller den saken. Det tror jag inte alls på. Med våra nu mycket mer utvecklade moderna kylskåp och frysanordningar och allt sådant har vi alla möjligheter att köpa in tillräckligt för söndagen. Jag kan inte begripa varför det är nödvändigare att man skall köpa choklad på söndagen än att man skall kunna köpa mjölk. Varför är det nödvändigare att köpa tobaksvaror än att köpa potatis eller bröd? Det finns ingen som helst logik i detta. Vi hade för några år sen en debatt om söndagsbrevbäringen som existerade för en del år sedan. Jag motionerade om att avskaffa den, och det blev, om inte ett ramaskri, så i varje fall rätt så starka känsloyttringar från många som sade att det är ju alldeles uteslutet att man inte skall få brev på söndagen. Glädjande nog tog postpersonalen itu med detta själv, och det var den som fick slut på söndagsbrevbäringen. Är det någon människa som i dag säger att det där är en olägenhet? Det finns ingen som anmärker på detta, utan nu har vi söndagen fri för den personalgruppen. Och så är det väl i många fall. Det är inte alls så nödvändigt med öppethållande på söndagarna som många föreställer sig. Att jag principiellt vänder mig mot affärstidslagen som den nu är utformad har framgått av vad jag sagt. Det är dispensgivningen som har gjort den alldeles orimlig, och det är de konstiga affärsformerna som också har gjort den till en lagstiftning som är en av de besynnerligaste vi har. Därför skulle man helst vilja avskaffa lagen, men då uppkommer vissa betänkligheter, eftersom söndagarna bör vara så fria som möjligt. Det är i det sammanhanget som jag sett närmare på det av herr Alf Pettersson i Malmö under överläggningen framställda yrkandet, och om jag nu tolkar detta rätt skulle affärstidslagen finnas kvar i sin nuvarande form — jag beklagar det på ett sätt — med alla sina brister, men sedan har herr Pettersson skrivit: ”i anledning av motionen nr 1573”. Jag tolkar det så att det inte är någon hård bindning vid motionens yrkanden och motiveringar, utan det måste ge en frihet åt Kungl. Maj:t. Förslaget skall visserligen framläggas ”i anledning av motionen”, men man binder sig inte så hårt vid vad som har sagts i motionen. Att riksdagen, som det heter i yrkandet, ”anhåller hos Kungl. Maj:t att förslag skyndsamt framlägges för riksdagen om ändringar i affärstidslagen i vad gäller borttagande av dispensregeln” tycker jag är fullkomligt riktigt. Det skall inte vara en lagstiftning som har en massa dispenser. I yrkandet talas vidare om ”inskränkning av affärstiden under helgdagsafton”. Det kan möjligen, om man läser bara detta yttrande, leda till något missförstånd, därför att man kan tro att söndagarna inte är beaktade. Men efter vad jag nu fått veta är det ju så, att man helt enkelt menar att det icke skall vara öppet på söndagarna, utan de skall friläggas helt. Då är jag fullt tillfredsställd, och då är jag också med på att även vissa helgdagsaftnar bör kunna friläggas. Skulle man komma dithän och inte binda Kungl. Maj:t alltför mycket med de förslag som kan komma sedan, skulle jag anse att det var det klokaste vi kunde göra just nu med affärstidslagen, som jag inte alls tycker om men som dock bör ändras med en viss aktsamhet med hänsyn till helgerna, och i så fall kan jag stödja herr Alf Petterssons särskilda yrkande.

Herr talman! Med anledning av herr förste vice talmannen Bengtsons belysning av mitt särskilda yrkande vill jag bara bekräfta att den tolkning han här gav överensstämmer med den anda och mening som jag velat ha i yrkandet.

Nr 148 Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om hur vi i Onsdagen den styrelsen för Handelsanställdas förbund sett på frågan om affärstidslagen. 15 december 19371 Jag vill då först slå fast att vi inte har ändrat vår uppfattning om söndagsöppet och förlängt öppethållande om vardagskvällarna. Vi tror = Affärstidslagfortfarande inte att det finns något större behov av ett sådant stiftning öppethållande. Erfarenheterna från den nuvarande lagens tillämpning visar emellertid att den inte har varit det skydd för de handelsanställda som vi hade hoppats. Som herr Alf Pettersson i Malmö tidigare under debatten påvisat har dispensöppethållande fått mycket stor omfattning och överensstämmer inte med vår uppfattning om affärstidslagens anda och mening. Dessutom har kontrollmöjligheterna av lagens efterlevnad varit bristfälliga och detta har lett till en bristande respekt för lagen. Att vi inte har ändrat vår uppfattning om själva öppethållandet framgår både av förbundsstyrelsens remissyttrande och av det särskilda yttrande tiil affärstidskommitténs betänkande som gjorts av förbundets ordförande Erik Magnusson. Av detta yttrande framgår att vi helst skulle vilja få en betydande skärpning av lagens bestämmelser. Med stöd av erfarenheterna från frågans tidigare behandling och kännedom om uppfattningarna utanför förbundet har vi emellertid inte ansett det vara realistiskt att räkna med något större stöd för detta krav. Det framgår också av remissyttrandena att av de tolv instanser som uttalat sig för lagens bibehållande har inte någon uttalat sig för en skärpning av lagens bestämmelser. Vi har helt enkelt inte haft stöd bland opinionen för vår uppfattning. Det är först nu när det blivit aktuellt med lagens slopande som vi börjat få stöd av en sådan opinion, en opinion som på vissa håll verkar tämligen nymornad. Jag vill i detta sammanhang erinra om att redan år 1968, då den nuvarande lagen inte verkat mer än ett år, väcktes motioner från borgerligt håll med förslag att lagen skulle avskaffas redan då. Nya motioner kom år 1969, och så sent som i fjol väcktes motioner av ledamöter från samtliga tre borgerliga partier med förslag om att lagen skulle försvinna redan den 1 juli samma år. En del borgerliga ledamöter ville då inte ens avvakta den pågående utredningen. Med undantag för den dåvarande utskottsordföranden hördes inte en enda borgerlig röst som förespråkade att lagen skulle vara kvar. Samtliga politiska kvinnoförbund, däribland alla de tre borgerliga, har uttalat sig för ett slopande av lagen. Om vi i Handelsanställdas förbund vid ett tidigare skede av affärstidsdebatten hade fått ett stöd och det intresse som nu visas från olika håll, så hade vårt agerande säkerligen varit annorlunda. Hittills har Handelsanställdas förbund tyvärr fått föra kampen mot utökade öppethållandetider praktiskt taget ensamt. Vi har inför detta sagt oss att det är bättre med ingen lag alls än en lag som inte fyller sitt ändamål. Även om lagen slopas kommer vi med fackliga medel att fortsätta att agera mot ökat öppethållande. Vid förhandlingar med arbetsgivarparten har vi lyckats genomföra att höjda obekvämlighetstillägg skall utgå vid öppethållande efter kl. 20 på måndagar t.o.m. fredagar samt på 13 lördagarna efter kl. 12 och hela söndagarna, ett obekvämlighetstillägg som fru Theorin dock inte tycker är mycket att hurra för. Det kan man ha olika uppfattningar om. Men det är en sak som fru Theorin inte talar om men som faktiskt är mycket viktig i sammanhanget, nämligen att detta obekvämlighetstillägg inte får bytas ut i fritid förlagt till andra dagar med mindre kundunderlag. Det måste betalas ut i kontanter. Däri ligger den verkligt stora kostnaden. Redan nu har en stor del av förbundets medlemmar obekväm arbetstid i omfattande utsträckning, t.ex. personalen vid kiosker och konditorier. Dessa anställda kommer att få ett alldeles speciellt lönelyft för den obekväma arbetstiden under en övergångstid på tre år. Under denna övergångstid skall successivt samma obekvämlighetstillägg uppnås som inom handeln i övrigt. Denna överenskommelse träder endast i kraft om lagen helt upphör. Även på andra sätt kommer vi från Handelsanställdas förbund att sträva efter att begränsa affärernas öppethållande, om lagen försvinner. Vi kommer att göra det för att värna om våra medlemmars intressen men också för att vi tror att det är ett samhällsintresse. Vi vet också att om vi inte kan hålla affärstiderna inom rimliga gränser, så kommer detaljhandeln att få ytterst svårt att rekrytera personal, framför allt bland ungdomen. Vi kommer också att försöka att på olika sätt skapa opinion för inköp på vanlig affärstid, och vi har efter denna höstens debatt all anledning att tro att vi skall få stöd från breda grupper för att skapa denna opinion, om lagen försvinner. Bakom Handelsanställdas förbunds yttrande står en enig förbundsstyrelse och ett enigt förbundsråd, och det är baserat på åtskilliga uttalanden från avtalskonferenser, avtalsfullmäktige, kurser och ombudsmannakonferenser. Förbundets högsta organ, kongressen, beslöt i juni i år att enhälligt godkänna styrelsens ställningstagande. Samtidigt godkändes, likaså enhälligt, ett tilläggsyrkande, enligt vilket ytterligare möjligheter till en skärpning av lagen om den skulle bibehållas skall bevakas. Detta förslag tillstyrktes av förbundets ordförande. Talet om att kongressen skulle ha gått emot styrelsen är därför helt felaktigt. Inte ett enda ombud talade till förmån för bibehållande av lagen i dess nuvarande form. Eftersom fru Nordlander i går talade om motionsbehandlingen på denna kongress vill jag nämna att inte en enda motion förelåg i frågan. Vi hade en arbetstyngd kongress: vi hade 161 motioner att behandla. Ingen av dessa gällde affärstidslagen. Vi bedömde det emellertid så att det var önskvärt och nödvändigt att kongressen tog ställning och förelade därför kongressen frågan i form av en rapport. Riksdagen har nu genom det yrkande som ställts av herr Alf Pettersson i Malmö möjlighet att uttala sig för en skärpning av lagen. I enlighet med vad jag tidigare har sagt och i enlighet med uppfattningen i Handelsanställdas förbund — vi vill allra helst ha en skärpt lagstiftning — kommer jag att rösta för detta yrkande. Jag delar herr Petterssons uppfattning att reservanternas förslag inte innebär den skärpning som vi skulle kunna godta; det uttalande som görs där gjordes i stort sett redan för fem år sedan då den nuvarande lagen antogs, och vi har sett resultatet. Skulle herr Alf Petterssons yrkande falla i den förberedande voteringen, kommer jag i slutvoteringen att rösta för utskottets hemställan och därmed för lagens avskaffande.

Herr talman! Nej, herr Jönsson, jag har inte sagt att ob-tillägget inte är mycket att hurra för, och jag har full respekt för Handelsanställdas förbunds arbete för sina medlemmar. Vad jag påvisade med mina siffror var — detta berörde utskottets ordförande i går — vad de nya ob-tilläggen de facto kommer att innebära räknat i kronor per dag. Det är nämligen så — det vet också herr Jönsson — att man redan tidigare har ob-tillägg inom Handels; som man har tillskansat sig genom förhandlingar och avtal. Man har redan nu 100 procent i ob-tillägg på söndagarna. Där innebär alltså de nya ob-tilläggen inte någon förändring. Vad man har lyckats uppnå — och det tycker jag är mycket bra — är en höjning för tiden mellan kl. 12.00 och kl. 13.00 från 70 procent till 100 procent, eller 3:45 med de löner man har från 1 januari 1972, och en höjning från 50 till 70 procent på vardagar efter kl. 20.00, vilket betyder 2:30 per timme. Om man arbetar till kl. 22.00 blir det 4:60 per dag. Det är dessa siffror jag vill föra in i diskussionen, eftersom man ansett att det rör sig om för de handelsanställda mycket väsentliga krav. Jag tycker att kraven i och för sig är riktiga, men enligt mitt förmenande är det fel att knyta ett avtal till en lag som skall beslutas av riksdagen. De handelsanställda får, om lagen bibehålls, återkomma med sina krav, som säkerligen är helt berättigade.
Herr talman! Fru Theorin blandar ihop begreppen övertidsersättning och obekvämlighetstillägg. Vi har nämligen inga ob-tillägg på söndagarna, eftersom vi i princip inte har godtagit söndagsöppet. I den mån det förekommer söndagsöppet och arbetet sker i form av övertidsarbete är det riktigt att ersättningen är 100 procent. Men ob-tillägg förekommer som sagt inte på söndagarna.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att jag har fått dessa uppgifter från Handels i Stockholm. Jag har utgått ifrån att de är korrekta. De som i dag arbetar inom detaljhandeln om söndagarna har enligt uppgift 100 procent i tillägg. De kommer också med det nya avtalet att få 100 procent i tillägg, alltså plus minus noll.

Herr talman! I denna fråga har det hittills målats omväxlande med ljusa och mörka färger. Förespråkarna för affärstidslagens avskaffande har använt de ljusa färgerna, den andra sidan de mörka. I detta korta inlägg skulle jag ha velat använda alla nyanser, men beklagligtvis kommer de mörka att dominera. Det kan naturligtvis förefalla attraktivt att slopa affärstidslagen. För en grupp konsumenter kan det betyda utökad service. Det är dock tvivelaktigt om det ens för denna konsumentgrupp sammantaget kommer att bli några väsentliga förbättringar; den gruppen måste vara med och betala de kostnadsfördyringar som blir följden av ett ökat öppethållande. Det har under denna debatt talats mycket om tro och vetande. Utskottsmajoriteten tror, reservanterna tror, och även jag måste följaktligen tro. Min tro säger mig att affärstidslagens upphävande innebär en fortsatt koncentration av butikerna till allt större enhet. Denna koncentrationstendens oroar mig särskilt, då den kommer att gå ut över glesbygderna, mindre och t.o.m. medelstora tätorter. Det som i förstone kan synas vara en utökad service för en grupp blir enligt min bedömningsgrund en försämring för alltför många konsumentgrupper. I stället för ökad jämlikhet mellan olika delar av landet blir det en än större ojämlikhet. I motion 1564 har vi motionärer pekat på de negativa effekter som troligtvis blir följden för de handelsanställda, för ägarna av de mindre butikerna, för de äldre, för handikappade samt för dem som bor och verkar i glesbygd och mindre tätorter. Utskottets reservanter och andra motionärer har lämnat klara och utförliga motiveringar, och jag instämmer i deras bedömning. Det går i detta ärende skiljelinjer mellan de flesta partier. Skiljelinjerna kan gälla de anställdas situation, de mindre butikernas möjligheter att fortleva, konsumenternas inställning eller landsbygdens och de mindre tätorternas möjligheter att i fortsättningen få behålla sina affärer. Jag skall uppehålla mig något vid den sistnämnda skiljelinjen. Många av oss på den ena sidan av denna skiljelinje har sett hur glesbygdens och de mindre tätorternas samhällsservice utholkats år från år. Vi har kämpat emot. Någon gång har vi lyckats, men alltför ofta har vi kämpat förgäves mot koncentrationssträvandena. Vi har upplevt butiksdöden som en realitet och försöker nu i efterhand att finna lösningar som ger stora områdens bebyggare någon form av service, främst då de människor som inte har tillgång till egen bil. Vi på denna sidan skiljelinjen är övertygade om att affärstidslagens slopande innebär en accelererande försämring. De stora företagen i de stora tätorterna tar över. Herr talman! Den reservation som finns fogad till utskottets betänkande är en kompromiss av de motioner som föreligger i ärendet. Reservationen motsvarar inte helt min uppfattning, men då den tillmötesgår mig så till vida att den syftar till en förlängning av nuvarande lag och enhetliga dispensregler, ber jag att få yrka bifall till den.

Herr talman! Riksdagsbehandlingen av affärstidsfrågan har lett till ett i vissa avseenden märkligt resultat. Mina motiv för det omdömet är följande. Den nu gällande lagen infördes efter ett riksdagsbeslut år 1966. Riksdagen ansåg då att en rad skäl talade för att den gamla lagen från 1948, som stadgade ovillkorligt förbud mot öppethållande på kvällar och söndagar, slopades. Men man var samtidigt rädd för att en tvär omställning skulle kunna få oförmånliga verkningar för konsumenter, affärsanställda och affärsinnehavare. Därför ville riksdagen under fem år pröva ett system, som dels innebar en utvidgning av den tillåtna affärstiden, dels att dispenser för ytterligare öppethållande kunde ges av kommunen, när det låg i vad man kallade allmänhetens intresse. Dessutom skulle sådana varor som allmänheten särskilt efterfrågade på annan tid än vanlig affärstid, det s.k. fria varusortimentet, helt undantas från regleringen. Erfarenheterna av den friare regleringen skulle sedan få visa om affärstidsregleringen kunde slopas helt efter femårsperiodens utgång. För att pröva de erfarenheter som vunnits under denna femårsperiod tillsattes i fjol en särskild utredning, 1970 års affärstidskommitté. I ett avseende har detta experiment med att reglera fram friare affärstider varit en besvikelse. Det har inte lett till någon entydig bedömning av hur en total frihet för handeln att bestämma sina affärstider skulle fungera. Det har inte givit någon vägledning för slutsatser om vilka effekter fria affärstider skulle få för detaljhandelns struktur, för varupriserna och för de handelsanställdas arbetsvillkor. Att oenigheten om dessa ting är stor visar inte minst den debatt som i går och i dag har förts här i riksdagen. Men den friare regleringen gav en erfarenhet som det i varje fall i affärstidskommittén och bland remissinstanserna rådde en nästan total enighet om. Tanken att det med en administrativ reglering genom kommunala och statliga beslut skulle vara möjligt att tillgodose allmänhetens intresse av ökat öppethållande samtidigt som också de anställdas och affärsinnehavarnas intressen tillgodosågs visade sig vara förfelad. Dispensgivningen har utsatts för mycken kritik. Den har framför allt fungerat godtyckligt genom kraftiga olikheter i den lokala och regionala tillämpningen. På vissa orter har man varit mycket generös och på andra mycket restriktiv. Skillnaderna beror i hög grad på omöjligheten att objektivt och likformigt bedöma vad som är allmänhetens intresse av detaljhandelsservice på andra tider än s.k. normal affärstid. Handeln har klagat över en snedvridning av konkurrensen, konsumenterna över hur godtyckligt servicebehoven har blivit tillgodosedda. Att också de affärsanställda har varit missnöjda med dispenssystemet framgår om inte annat av att deras organisationer sedan två tre år tillbaka systematiskt har överklagat alla kommunala dispenser. Att denna uppfattning har vuxit sig bred och allmän framgår inte minst av remissinstansernas ställningstagande. Med något enstaka undantag finns det inte en remissinstans som anser att den nu gällande lagen bör bibehållas. Det gäller inte bara den majoritet av remissinstanserna som anser att lagen bör slopas, utan det gäller också de instanser som vill behålla lagstiftningen. De kräver samt och synnerligen olika slag av ändringar i lagen — i de flesta fall mindre utrymme för dispensgivning och därmed också mindre utrymme för administrativt godtycke. Det märkliga, herr talman, är nu att näringsutskottets fem reservanter lyckats samla sig kring den enda lösning som i utredningsarbetet och vid remissbehandlingen praktiskt taget ingen velat förorda, nämligen att för ytterligare en tid, närmare bestämt tre år, behålla affärstidslagen precis som den är. Men även märkliga händelser kan ha en enkel förklaring. Reservanterna stöder sig på sammanlagt åtta motioner. De motionerna spänner över nästan hela registret av åsikter som man kan ha om hur affärstiderna i framtiden skall behandlas, från Alf Petterssons motion, som yrkar på avskaffandet av alla möjligheter för kvällsoch söndagsöppet, till den folkpartimotion som vill ge alla affärer rätt till söndagsöppet fyra gånger per år. Reservanterna har med andra ord velat sätta sig på alla stolar på en gång. Konsumenternas behov av service skall tillgodoses genom vad man kallar en likformig dispensgivning, och de anställda och en del affärsidkare skall lugnas genom att man samtidigt kräver att dispensgivningen skärps. Det finns vissa allvarliga svagheter i reservanternas förslag. Den mest betydelsefulla svagheten är att deras båda krav på den framtida utformningen av dispensgivningen helt enkelt inte är förenliga med varandra. Enligt reservanterna skall regeringen skapa både en enhetlig och en skärpt dispensgivning, men man avstår från varje försök att tala om för regeringen hur detta skall åstadkommas. Med tanke på reservationens syfte är detta kanske klokt, eftersom varje precisering skulle ha avslöjat det omöjliga i den uppgift man så förtröstansfullt överlämnar till regeringen. Vad är innebörden av kravet på likformighet? Den enda rimliga tolkningen måste vara att dispenser skall ges på ett sådant sätt, att konsumenternas behov av söndagsöppet blir någorlunda rättvist tillgodosedda på olika orter och i olika delar av landet. Jag skall med två exempel visa vad detta skulle innebära. I Stockholm finns det i dag ungefär 45 livsmedelsaffärer med tillstånd att ha söndagsöppet året om. Dispensgivningens tillämpning har emellertid lett till att de här söndagsöppna affärerna helt har koncentrerats till, förutom cityområdet, förorterna i södra och västra delarna av Storstockholm. I de norra och östra förorterna och förortskommunerna finns det med andra ord inte en söndagsöppen affär. Frågan är nu: Finns det någon annan möjlighet att tillgodose kravet på likformighet ur konsumentsynpunkt än att ge dispenser för öppethållande också i de norra och östra förorterna, att med andra ord väsentligt öka öppethållandet av affärer i Storstockholm? Eller menar reservanterna att kravet på likformighet skall tillgodoses på det sättet, att konsumenterna söder och väster om innerstaden skall få samma frånvaro av söndagsöppet som befolkningen i norr och öster genom att alla tillstånd dras in? Mitt andra exempel gäller Malmö. Där har dispensgivningen fungerat så, att över huvud taget inga tillstånd till söndagsöppna affärer har lämnats i Malmö kommun. Om man skulle tillämpa en t.ex. med Stockholm eller med Malmös kranskommuner likformig praxis, skulle det innebära att åtminstone 20—30 affärer måste få tillstånd till söndagsöppet i Malmö. Såvida inte reservanterna menar det ganska otroliga, nämligen att Malmö skall bli rikslikaren och att alltså ett totalt förbud mot söndagsöppet skall införas i hela landet, kan jag inte finna vare sig rim eller reson i deras krav på att likformigheten skall leda till en skärpt praxis; den måste tvärtom leda till en mycket kraftig liberalisering av tillståndsgivningen. Det motsägelsefulla och dunkla språk som förs i reservationen — och som skulle leda fram till ett motsägelsefullt och dunkelt riksdagsbeslut — illustrerar enligt min mening på ett utmärkt sätt den situation vi i realiteten befinner oss i. Vi har i fem år prövat möjligheten att genom en administrativ reglering tillgodose de olika intressen och behov som finns på det här området. Det missnöje och den kritik regleringen har väckt visar att försöket har misslyckats. Det finns ingenting som talar för att ett nytt försök skulle lyckas bättre. Tvärtom! Den utbyggda reglering som föreslås i reservationen riskerar att lyckas ännu sämre i den meningen att den lockar fram förväntningar om att allas intressen skall kunna tillgodoses, förväntningar som måste leda till besvikelse. Nöjda skulle väl bara handelns arbetsgivare bli, som slipper betala de höjda lönetilläggen för obekväm arbetstid men ändå får inte bara behålla utan också en chans att utvidga sitt öppethållande. Och mest besvikna borde de handelsanställda bli, som går miste om sina höjda obekvämlighetstillägg men ändå måste acceptera mer arbete på obekväm arbetstid. Från de handelsanställdas synpunkt blir resultatet maximalt ogynnsamt, eftersom den spärr mot ökat öppethållande som de höjda ob-tilläggen avsågs innebära aldrig träder i funktion om affärstidslagen bibehålls. Den valsituation vi befinner oss i är därför antingen att väsentligt skärpa lagen eller att slopa den. En skärpning av lagen kan bara ha en innebörd, att ett ovillkorligt förbud mot öppethållande utöver s.k. normal affärstid införs på nytt. Och det skulle i sin tur innebära att den service i form av öppethållande på andra tider, som under de här gångna fem åren hunnit uppstå, måste upphöra, att affärerna får stänga. Regeringen har gjort den bedömningen att den vägen inte är framkomlig. Det är ingen rimlig lösning på ett legitimt konsumentbehov av differentierad service. Det må vara att det behovet inte är allomfattande eller gäller ens en majoritet av konsumenterna. Men det finns ändå många människor — och de blir ständigt flera — som har ett behov av sådan service på grund av arbetstider, resvägar och boendeförhållanden. Vi bör alltså ha starka skäl innan vi helt kan bortse från den här minoriteten av konsumenter. Frågan är då om sådana skäl finns och hur starka de är. Om fria affärstider innebär en kraftig och annars onödig uttunning av s.k. närhetsservice med åtföljande koncentration till stora enheter, kan resultatet bli en försämrad service för konsumenterna som helhet. Och skulle fria affärstider leda till svåra och socialt oacceptabla arbetsförhållanden för de i handeln anställda, då kan det knappast försvaras med hänvisning till vissa konsumentgruppers servicebehov. En rad instanser har varit ivrigt sysselsatta med att försöka hitta svar på de här frågorna: det är affärstidskommittén, många remissinstanser, näringsutskottet och regeringen. Men ingen av oss har lyckats. Vi rör oss alla med hypoteser och antaganden. Skälet till detta är enkelt. Huruvida slopandet av affärstidsregleringen får några negativa effekter eller några effekter alls beror helt och hållet på vilken omfattning öppethållandet får och hur det kommer att utnyttjas. Om det vet vi intet eller nästan intet. Visserligen ansåg affärstidskommittén och en rad remissinstanser att utvecklingen skulle bli föga dramatisk och att öppethållandet inte skulle ändras särskilt mycket. Samma uppfattning tycks majoriteten i näringsutskottet ha kommit till. Och visserligen har jag fått motta skrivelser från samtliga större varuhus och livsmedelskedjor, där man uttrycker sin bestämda avsikt att ta det lugnt och där man stryker under att de höga kostnaderna för söndagsöppet och sent kvällsöppet gör att det måste finnas mycket starka ekonomiska skäl för företagen innan de ökar öppethållandet. Ändå finns det naturligtvis de som lanserar den rakt motsatta hypotesen, att det blir ett omfattande öppethållande med en rad väsentliga och negativa konsekvenser för konsumenter och anställda. Jag tror att både debatten och beslutet i den här frågan skulle tjäna på att vi erkände för varandra att den ena hypotesen kan vara lika god som den andra. Enligt regeringens uppfattning finns de starka skäl inte materialiserade i dag som skulle motivera att vi återgår till det totala söndagsförbudet och då stänger alla affärer som nu har öppet. Att ta ett så drastiskt steg bara på antaganden och hypoteser kan inte vara rimligt. Det finns, herr talman, bara ett sätt att ta reda på om svenska folket kan uthärda den här friheten — att pröva den. Det är vad regeringen vill göra. Vi anser att affärstidslagen bör slopas på försök och utvecklingen bevakas ingående av en särskild nämnd med representanter för konsumenterna och de anställda inom handeln. Den nämnden skall få resurser till sitt förfogande att följa vad som händer med affärstiderna, med de anställdas arbetsförhållanden, med priserna och med den närhetsservice som kan påverkas av de fria affärstiderna. Nämnden har inte bara rätt utan också skyldighet att slå larm om utvecklingen går i en sådan riktning att allvarliga skadeverkningar kan befaras. Den behöver alltså inte invänta att dessa skadeverkningar har uppstått. Inträffar emellertid detta har vi skäl av sådan styrka att vi kan ta det steg som i dag inte ter sig rimligt och som det uppenbarligen i denna riksdag inte finns politiskt underlag för, nämligen att återinföra ett ovillkorligt förbud mot detaljhandelns öppethållande på söndagar och kvällar.

Herr talman! Det finns anledning att något invända mot statsrådets slutsatser. Reservanterna har lyckats ena sig kring den enda lösning som inga remissinstanser har velat ta, säger statsrådet. Reservanterna har i sin reservation och i motionen 1574 pekat på en lösning med dispensgivningen, nämligen joursystemet, där en butik i varje större stadsdel skulle kunna tänkas tillgodose det servicebehov som konsumenterna kan ha utöver vanlig affärstid. Det är ett joursystem som har förordats av Stockholms kommun och Svenska kommunförbundet, som LO, servicekommittén m.fl. har talat om. Det är alltså inte enbart och allenast några lösa hugskott från motionärernas sida. Jag är medveten om att detta kan innebära problem, men vi har stora förväntningar på handelsministerns förmåga att lösa dessa problem. Att frånhända sig möjligheten att styra genom att helt slopa lagen tycker vi är alltför riskfyllt. Att på hypoteser och antaganden yrka på att vi skall ha den kvar är väl drastiskt, menade statsrådet. Att på hypoteser och antaganden slopa en lag som vi har stora möjligheter att inte få tillbaka igen, tycker vi är alltför drastiskt. Det finns bara ett sätt att pröva detta, säger statsrådet, och det är att slopa affärstidsregleringen och se vad som händer. Ja, den erfarenheten kan bli alltför dyrbar. Utan att också kompensera konsumenterna med andra distributionsformer än dem de i dag har att välja på kan man inte dra alltför långtgående slutsatser. Det har jag också påpekat i mitt första inlägg. Jag nämnde också i mitt tidigare inlägg att vad beträffar hypoteser och antaganden om priserna så har vi åtminstone ett faktiskt underlag, nämligen att priserna, jämfört med Konsumoch ICA-butikernas, ligger 4,5 procent högre i den servicebutik som har vidgat öppethållande och öppet på söndagarna i en av Stockholms nyare förorter. I Stockholms kommun fanns år 1965 — siffran är kanske något annorlunda i dag — 2605 livsmedelsbutiker och 37 varuhus. För Stockholms del visar detta bredden av problemet om storföretagen lyckas driva igenom ett önskemål att få ha öppet på varuhus samt att centrera och stärka sin ställning gentemot närhetsbutikerna. Vems intressen skall tillgodoses?
Herr talman! När statsrådet säger att reservationen är så fylld av motsägelser så är väl detta förhållande i och för sig inte så anmärkningsvärt. Meddelandet till riksdagen är också tämligen motsägelsefullt. Och det har väl framgått av denna debatt att det i stor utsträckning är fråga om tro, och i så måtto vill jag hålla med statsrådet, att många av de frågor och synpunkter som vi har tagit upp i reservationen kan hänga samman med tro. Men vad vi har ansett rimligt är att när vi har en utredning som skall se över detta problem, distributionsutredningen, hade den mycket väl kunnat få klara av sitt jobb och lagt fram sitt förslag. Då hade man kunnat få en betydligt bättre bedömning av behovet av närhetsservice, särskilt för dem som på grund av olika handikapp har svårt att klara sin dagligvaruförsörjning. Nu är det ju inget unikum för Sverige att det finns en affärstidslag. Affärstidskommittén uppdrog ju åt hovrättsfiskalen Tor Olsson att göra en undersökning angående affärstider och affärstidsregleringar i utlandet. De länder som blev föremål för studier var USA, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Canada, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Sovjetunionen, Storbritannien, Tjeckoslovakien och Förbundsrepubliken Tyskland. Flertalet av de studerade länderna har en i lag bestämd reglering av affärstider. I federala stater finns det ju ofta delstatsregleringar i stället för gemensamma bestämmelser. De länder som har en affärstidslagstiftning utformad enligt svensk modell är ju Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, Storbritannien och Västtyskland. Det stora problemet har som sagt varit dispensreglerna. Vi har i reservationen i syfte att få en enhetlig bedömning föreslagit att länsstyrelserna och inte kommunerna skall handha dispensgivningen. Då skulle man undvika de problem som statsrådet anförde beträffande exempelvis Malmö och Stockholm.
Herr talman! Den beskrivning av ett likformigt verkande dispensförfarande, som reservationen går ut på och som statsrådet Feldt här gav, tycker jag ger ett ruskigt perspektiv på hur söndagsöppethållandet kan spridas ut i landet. Det skulle, om jag uppfattade statsrådet rätt, i första hand bli en ökning av det nuvarande söndagsöppethållandet i Stockholm med omnejd. Det skulle också bli ett utspridande i förhållande till befolkningsunderlag eller dylikt till andra städer och tätorter. Det ger mig ett intryck av att reservationsyrkandet på denna punkt är i högsta grad otillfredsställande. Det andra alternativet, som herr statsrådet beskrev, att Malmö kommun skulle vara likriktare i fråga om öppethållande tillfredsställer ju inte reservanterna, eftersom man säger att man inte kan begränsa den service som i dag förekommer på annan än vanlig affärstid. Av denna anledning vill jag också deklarera att i den händelse mitt yrkande inte skulle vinna framgång här i kammaren så kommer jag vid slutvoteringen icke att kunna rösta på reservationen utan kommer att stödja utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Det som för mig har varit det verkligt svåra när det gällt att ta ställning till reservationen och begripa vad den går ut på är dess försök att samla en mycket brokig skara bakom suddiga och motsägelsefulla formuleringar. I går sade herr Andersson i Örebro att det inte var så farligt att behålla lagen, eftersom man har en så liberal ramlagstiftning, medan det finns andra — jag vet inte om fru Theorin hör till dem — som otvivelaktigt tolkar lagförslaget så att det inte blir mera söndagsöppet än nu utan tvärtom mindre söndagsöppet. Det tycker jag är en farlig väg att beträda, och jag betackar mig verkligen för det uppdrag som fru Theorin vill tilldela mig och som innebär att jag skall hantera en reglering som införs med så motsägelsefulla förväntningar. Dels skall herr Andersson i Örebro bli tillfredsställd genom en liberal ramlagstiftning, dels skall även de som vill ha en så stark begränsning som möjligt i öppethållandet bli nöjda. Detta kan jag helt enkelt icke tillgodose. Joursystemet har visserligen föreslagits, men ingen har gjort klart hur detta skall kunna fungera. Bara för att illustrera vilket krångel man avser att sätta i gång vill jag nämna, att en tanke är att i Stockholm en butik varje söndag skulle få ha öppet vid en tunnelbanegren medan nästa söndag en butik vid någon annan tunnelbanegren skulle få ha öppet. Det förefaller mig inte som om något sådant har utsikt att röna någon större uppskattning vare sig bland konsumenterna eller bland de anställda. De handelsanställda har icke fört fram någon idé om ett joursystem. Den intellektuella resningen i motionen bygger vidare på tanken att vi inte fullständigt har utrett frågan om statens politik i fråga om styrning av detaljhandelns struktur. Det är riktigt — vi har ingen sådan politik i dag. Snarare bygger politiken nu på förutsättningen att det skall råda en så fri konkurrens som möjligt. Det har tillsatts en utredning, distributionsutredningen, som har i uppdrag att undersöka om en politik kan skapas där man med olika metoder — vilka har inte angivits — kan åstadkomma en samhällsstyrning av strukturutvecklingen inom handeln med tillgodoseende av många gruppers intressen. Det intressanta i detta sammanhang är att distributionsutredningen, som har yttrat sig över förslaget att slopa arbetstidslagen, inte bara har tillstyrkt detta utan också ganska klart har uttryckt som sin mening att den knappast betraktar denna lag som något värdefullt tillskott till sin arsenal av utredningsfrågor, om den skulle få uppdraget att utreda också affärstidsfrågan. Jag känner vidare inte argumentet att det är ologiskt och farligt att nu slopa affärstidslagen innan distributionsutredningen har lagts fram som någon särskilt stark anklagelse. Det alternativ som riksdagen erbjuds i reservationen är ju att införa en ny typ av reglering, att bygga ut regleringen, att krångla till den, att förändra den, att liberalisera den eller att skärpa den — snart vet ingen vad det är fråga om — innan distributionsutredningens betänkande har kommit. Jag tycker att det på sätt och vis innebär större krav på den som skall utforma en sådan reglering och som skall bygga upp behovsnormer, ställa olika slag av krav på detaljhandeln och göra bedömningar av konsumenternas behov, om han skall göra det innan den utredning som skall ta reda på allt detta framlagts. Det hade varit mera konsekvent, låt mig säga det en gång för alla — att framhålla att det finns ett klart alternativ till regeringens linje, nämligen att upphöra med det öppethållande som nu förekommer och att avvakta huruvida det efter alla utredningar som man möjligtvis kan tänka sig, är möjligt att återtaga detta öppethållande. Men det intressanta är ju att reservanterna inte har kunnat ena sig om detta. Motionerna som jag beskrev är en förträfflig provkarta på olika grader av liberalisering av regleringen och på skärpningar av den, så jag förstår vad som måste bli reservanternas slutsats. Min bedömning är att vi inte har motiv för att ta ett så drastiskt steg som att slopa det öppethållande som nu förekommer — detta anser jag vara det drastiska steget. Jag finner det också vara omöjligt ur alla synpunkter att tillämpa den typ av reglering som reservanterna kräver. Låt mig göra klart — det är kanske inte bekant i denna kammare — hur regeringen har agerat i affärstidsfrågan sedan tre å fyra år tillbaka. Regeringen har intagit en hållning, nämligen att konsekvent biträda den linje i besvärsärenden som innebär att öppethållande vägras. Vi har för länge sedan givit upp tanken att regeringen skall kunna sitta i Stockholm och pröva konsumenternas behov av öppethållande i Skärholmen eller i Markaryd. Det lär finnas ett antal centerpartister som stöder reservationen, och det förvånar mig en smula att de i decentraliseringens namn vill flytta upp något som i dag varit en kommunal beslutsfunktion till regeringen. Vi skall alltså sitta i Stockholm och utforma behovsnormer för Luleå, Helsingborg och alla andra orter. Är det en rimlig form för hantering av en affärstidsreglering? Jag tycker att det går rakt emot bedömningar som vi i andra sammanhang har enats om i det här huset, nämligen att när det gäller utpräglat lokala och vardagsnära ting är det en orimlig metod att satsa på en centralreglering med i administrativ ordning fastställda normer för behov och deras tillgodoseende. Därför borde reservanterna ha besinnat att tanken på en sådan reglering har prövats i affärstidskommittén, som emellertid fann den vara omöjlig att genomföra. I stället vill reservanterna på ett par rader konstruera en ny typ av reglering och med stor förtröstan lägga den i regeringens hand. Jag tror att det vore en farlig och olycklig lösning på det här problemet.
Herr talman! Statsrådet talade tidigare om den minoritet av konsumenterna som slopandet av affärstidslagen skulle tillgodose. För oss är det naturligtvis väldigt underligt, eftersom det material vi har att ta ställning till entydigt pekar på att konsumenterna inte önskar ett slopande av affärstidsregleringen men att däremot storföretagen gör det. Detta står att läsa i handelsdepartementets sammanställning över remissyttranden och synpunkter som kommit till utredningen. Det är alltså för storföretagens skull som vi skall slopa affärstidslagen. Handelsministern påpekade också att samtliga varuhus och kedjor har lovat att ta det lugnt. Vi har fått helt andra uppgifter, men jag skall inte relatera dem här, då jag har alltför kort tid till mitt förfogande. Jag kan också tänka mig att den allra närmaste månaden kommer man — beroende på den hårda debatten här i kammaren och det motstånd som har visats mot slopandet av lagen — att ta det relativt lugnt med söndagsöppet. Vad gällde prishöjningarna fick jag inget svar då jag bemötte påståendet om ”de hypotetiska antagandena”. Jag pekade på den prishöjning som en ökad service med öppethållande på kvällarna och söndagarna de facto har inneburit, nämligen 4,5 procent i en förort till Stockholm. Nämnden behöver inte invänta konsekvenserna, säger statsrådet, innan den kan påkalla statsmakternas ingripande. Nej, men hur den skall återskaffa närbutikerna har statsrådet inte talat om för oss. Så till joursystemet som har anvisats i motionen 1574. Förslaget har kommit från Stockholms kommun, som har den största erfarenheten av dispensgivningen och av konsekvenserna av den fria dispengivning som tillämpats till att börja med i Stockholm. Det har sagts från flera håll, och det har man rätt i, att det är Stockholm som har erfarenheterna härvidlag. Handelsanställdas avd. 20 i Stockholm tillsammans med Stockholms arbetarekommun utarbetade ett förslag till joursystem, som sedan blev Stockholms kommuns förslag och därefter Svenska kommunförbundets förslag. Som jag tidigare sagt, har flera remissinstanser också ställt sig bakom det. Ett joursystem förutsätter självfallet att man drar in de dispenser som nu är givna. Systemet skall vidare vara baserat på det servicebehov som kan finnas och inte på det konkurrensbehov som handeln kan ha, framför allt de stora företagen. Ja, herr statsrådet, fru Theorin betackar sig verkligen för ett ökat söndagsöppethållande, det sägs också i reservationen. Där sägs klart att man vill ha en skärpning av dispensgivningen och att man lägger ansvaret på regering och departement för att utforma enhetliga regler. Det är logiskt att man gör det. Det ankommer på ansvarigt statsråd och departementet att ta ansvaret. I dag har vi ingen politik, säger handelsministern, och om vi har någon så bygger den snarare på en fri konkurrens. Jag beklagar att vi inte har en klarare politik. Men via distributionsutredningens direktiv har man — som handelsministern också påpekar — gett i uppdrag att försöka forma en sådan politik. För mig är det ologiskt att frånhända distributionsutredningen möjligheten att fullborda sitt arbete när man nu vill ta ifrån den ett av delarna i deras arbete.
Herr talman! Efter fru Theorins inlägg skall jag fatta mig kort. Jag skall bara bemöta statsrådet på en enda punkt. Han erinrade om att vi i vår reservation säger att man skall avvakta distributionsutredningens slutresultat innan en förändring genomförs. Han säger att distributionsutredningen ju har yttrat sig i frågan och att den varit positiv till slopande av affärstidslagen. Då glömde statsrådet att säga att distributionsutredningen i sitt yttrande framhåller att utredningen ännu inte fått fram något eget material, ägnat att belysa den föreliggande frågan. Distributionsutredningen hade inget eget material, och dess ställningstagande måste därför baseras på affärstidskommitténs undersökningar och bedömningar.
Herr talman! Jag måste erinra om innehållet i den motion där fru Theorin står som första namn. Jag frågade talesmännen för reservanterna: Hur skall regeringen göra i Stockholm? Skall vi utöka öppethållandet för att få likformighet? Skall vi stänga för att få likformighet? Hur skall vi göra i Malmö? Skall vi utöka öppethållandet där för att skapa likformighet, eller skall vi stänga i resten av landet för att få likformighet med Malmö? Jag fick inget svar. Låt oss då läsa upp vad fru Theorin har skrivit i sin motion som hon refererade till i svaret. Här står det att man skall ha ett joursystem som skall baseras på befolkningsunderlaget och rimligt avstånd och närhet till allmänna kommunikationer. Sedan kommer man till slutsatsen att varje kommun kan äga rätt att ha en livsmedelsbutik öppen söndagar och helgdagar och större kommuner en butik i varje större center. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att vi måste öppna en rad butiker i Malmö, i Stockholm etc. Täby är ett stort centrum. Där är det inte söndagsöppet någonstans. Orminge centrum öster om Stockholm har inte heller söndagsöppet någonstans, och det är ett stort centrum. Det hade varit välgörande om man sagt att vi skall acceptera att det blir ett ökat öppethållande, men inte försökt få med också den del av opinionen som egentligen vill ha totalt förbud och säga att det blir en skärpt praxis. Det är det jag har reagerat emot. Prisutvecklingen är naturligtvis en fråga som är föremål för olika meningar. Fru Theorin åberopar ett exempel från en förort till Stockholm, där man skulle ha funnit att närhetsbutikens prisnivå låg 4,5 procent över priserna i kedjebutiker. Det är ganska intressant att det var fråga om en närhetsbutik, ty en stor del av debatten har handlat om alla närhetsbutiker som kommer att slås ut om vi får fria affärstider. Här var det alltså märkligt nog en närhetsbutik som har öppet på söndagar och antagligen därför överlever. Då går det ihop. Men är det inte ett väl smalt underlag för att dra några slutsatser för framtiden? Det finns trots allt en konkurrens som fungerar mellan olika butiksformer och ger olika sätt att möta konsumenternas önskemål på. Om den konkurrensen inte fanns skulle man inte heller vara så rädd för att en mängd butiker kommer att slås ut av detta. Jag kan föreställa mig att ett sätt att ta ut den ökade kostnaden som vi kanske skulle ha svårt att invända emot vore att göra ett extra prispåslag för de konsumenter som anser sig behöva handla sent på kvällar och på söndagar. Det betyder att de som handlar under övriga delar av dygnet inte behöver betala högre priser men att de som vill ha den extra servicen får betala för den. Ingen har väl kommit så långt i sin negativa inställning till konsumenternas valfrihet att de anser att det inte fortfarande skall vara möjligt för den som vill betala en extra slant för att få sina behov tillgodosedda att också få göra det. Vi har i regeringens uttalande nämnt att det är en tänkbar väg att lösa kostnadsproblemet. Till slut, herr talman, måste jag i all blygsamhet protestera mot något som några gånger har framförts här, senast med stor aplomb av fru Theorin, nämligen att det bara är de stora varuhusen, de stora kedjorna, som önskar ha söndagsöppet och ett slopande av lagen. Alla de remissinstanser som företräder konsumentintressena har efter vägning av föroch nackdelar funnit nackdelarna överväga med en fortsatt reglering och fördelarna överväga med ett slopande av lagen. Vore det inte i ärlighetens namn väsentligt att vid sidan av Nordiska kompaniet, Åhlens och de andra affärskedjorna också nämna att Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation, Kooperativa förbundet, konsumentrådet och samtliga politiska kvinnoförbund också har uttryckt den uppfattningen? Det är alltså inte fråga om en så smal opinion som bara direktörerna i de stora varuhusen. Jag kan föreställa mig att debatten kommer att fortsätta även efter den 1 januari, om affärstidslagen slopas. Så pass många kommer att vara engagerade i den diskussionen och följa vad som händer att det inte finns någon risk för att stora katastrofer inträffar utan att vi har möjlighet att ingripa.

Herr talman! Jag vill först anmäla att den tid på tio minuter som är anmäld för mig inte kommer att kunna hållas. Det har sagts en hel del i debatten som måste bemötas, och det kommer att ta litet tid. Jag skall först nämna några ord om det särskilda yttrande som har avgivits av Handelsanställdas förbunds ordförande Erik Magnusson, som varit sakkunnig utredare. Han framhåller i inledningen av sitt yttrande att det är ett vitalt intresse för de butiksanställda att få sin ledighet att sammanfalla med andra gruppers fritid. Herr Magnusson säger vidare att det är väl motiverat med en begränsning av den obekvämt förlagda arbetstiden för de anställda inom handeln. Slutligen framhåller han att han helst hade sett att affärstidslagen kunde bibehållas och skärpas. Herr Magnusson har således i grunden den uppfattningen att lagen inte bara borde bibehållas utan skärpas. Denna uppfattning delas säkert av den överväldigande majoriteten av Handelsanställdas förbunds medlemmar. Dessutom bärs denna uppfattning upp av andra fackliga organisationer som också har sagt detta i sina remissvar. Där har man framfört betänkligheter mot ett helt slopande av lagen. Jag kan nämna att frågan om utökande av öppethållandetiderna för affärerna i Göteborg diskuterades ingående för något år sedan på Göteborgs Fackliga centrals ombudsmöte. Det var i anledning av en hemställan från de stora varuhusen, som ville att Göteborgs FCO skulle uttala som sin mening att ett starkt allmänt behov förelåg av utökade öppethållandetider i Göteborgs varuhus dels på vardagskvällarna, dels också på sönoch helgdagar. Vid det tillfället uttalade sig FCO:s ombudsmöte — som består av valda representanter för hela den fackliga rörelsen i Göteborg med över 100 000 medlemmar — mycket kritiskt och avslog med stor majoritet varuhusens hemställan. I debatten framfördes i stället starka krav på en skärpning av affärstidslagen och på att dispensgivningen skulle bli mera restriktiv än hittills. Jag var själv med på mötet, och jag vet att det var en överväldigande majoritet som uttalade sig emot ett sådant här förfarande. Det är samma tankegångar som förs fram nu, och jag är övertygad om att om de handelsanställda själva hade fått göra sig hörda i den här frågan, exempelvis i en allmän omröstning, hade de gett stöd åt den uppfattning som Erik Magnusson deklarerade i inledningen till sitt särskilda yttrande. Men i slutet av sitt särskilda yttrande gör Erik Magnusson en kovändning.

Den här frågan behandlades på Handelsanställdas förbunds kongress, och där uttalade man sig — som herr Jönsson i Arlöv sade — enhälligt för ett slopande av affärstidslagen. Han nämnde bl.a. att förbundsstyrelsen var enig om att affärstidslagen skulle slopas. Förbundsrådet var också enigt, avtalskonferensen var enig, och på kongressen fanns inte en enda motion som rörde affärstidslagen. Ja, det beror på med vilka ögon man vill se vad som behandlades på Handelsanställdas kongress. Jag vill säga till dem som tidigare åberopat att Handelsanställdas förbund helt står bakom det här förslaget, att det är en mycket tvivelaktig slutsats de har dragit; det kan man se om man läser vad som finns återgivet i förbundskongressprotokollet. Den 10 juni i år behandlades frågan om öppethållandetiderna och ob-tilläggen. Öppethållandetider na togs upp i en motion av avdelning 17 i Karlstad. I motionen framfördes många, väl underbyggda motiveringar — de har också framförts här i debatten — för ett bibehållande och en skärpning av lagen. Jag skall citera några ord ur den nämnda motionen: ”Den tendens som finns i vårt samhälle om en övergång till något slags dygnet-runt-aktivitet, medför stora olägenheter för de människor som genom sitt arbete har att handha dessa aktiviteter. En sådan tendens finner vi i strävandena på visst håll om kvällsöppethållande av butiker liksom öppethållande sent på lördagseftermiddagar. Frågan måste ställas, om en utveckling av samhällslivet som på detta sätt tunnar ut möjligheterna till ideell verksamhet till förmån för kommersiell verksamhet är till nytta för vårt samhälle i dess helhet. Vi har också den bestämda uppfattningen att en övergång till ett samhälle med dygnet-runt-aktiviteter skulle medföra avsevärda negativa effekter på en rad för samhällets funktioner livsviktiga områden.” Det är en del av vad man sade i motionen. Jag har inte läst upp hela motionen, som är mycket lång och välmotiverad.

Med anledning av att herr Jönsson i Arlöv säger att man på förbundskongressen enhälligt uttalade sig för avskaffande av lagen kan jag meddela att förbundsstyrelsen inte ville godta vare sig motionsyrkandet eller tilläggsförslaget men att kongressen efter omröstning antog motionen och även tilläggsförslaget. Och jag frågar mig: Hur ser man på dessa frågor ifrån fackligt ledande håll och ifrån ledande socialdemokratiskt håll, när man säger att man har Handelsanställdas förbund helt bakom sig för ett slopande av affärstidslagen? Jag har mycket svårt att förstå både herr Svanbergs argumentering i går, då han hävdade samma sak och herr Clarkson som också hänvisade till detta yttrande. Förbundsordförande Magnusson har ju varit särskild, sakkunnig utredare och i den egenskapen tillstyrkt ett slopande, dock med en viss tvekan som också resulterade i det här särskilda yttrandet. Jag kan inte tänka mig att det är ett bevis på den solidaritet, som man från de handelsanställdas kongress vädjade om, som presteras av herr Svanberg, herr Jönsson eller statsrådet Feldt när de här talat för slopande av affärstidslagen. Andemeningen i motionen som godkändes måste vara att man bör bibehålla lagen och skärpa den och skapa rimliga arbetsförhållanden för de handelsanställda — det är min bestämda uppfattning. Det är i och för sig inget anmärkningsvärt att en förbundsordförande tar den ställning som herr Magnusson har gjort. Att förbundsordföranden går rakt emot medlemmarnas uttalade mening är inte något ovanligt; det behövs bara att medlemmarnas mening skär sig mot regeringens uppfattning. Då är fackförbundsledningarna nästan undantagslöst beredda att företräda regeringens uppfattning. Det är beklagligt, men tyvärr är det så. Jag har själv upplevt detta vid flera tillfällen. Av de övriga sakkunniga är det ju två som representerar de stora varuhuskedjorna som har uttalat sig för det här. En har reserverat sig. Det finns således tre som har tillstyrkt förslaget utan några som helst invändningar. Det är inga märkvärdigheter, eftersom en av dem är direktör för Turitz och givetvis företräder de stora varuhusens intressen och en annan direktör i Kooperativa förbundet och har samma intresse av konkurrensskäl. Men däremot finns det en reservation och ett särskilt yttrande. För de anställdas del kommer många olägenheter att göra sig gällande. I utredningens betänkande sägs att de anställda är skyddade av arbetstidslagen och att de dessutom har ett relativt högt ob-tillägg, varför det inte skulle vara någon olägenhet för dem om affärstidslagen slopades. I praktiken blir det utan tvivel så att de anställda får sin fritid väsentligt hårdare beskuren. Om butikerna skall hålla öppet även sönoch helgdagar och har ett utökat öppethållande på veckans övriga dagar måste det bli helt andra förhållanden — det måste upprättas arbetsscheman, och de anställda kommer att tvingas arbeta på tider som de tidigare sluppit, något som många gånger kommer att ske mot deras egen vilja. Vi vet ju att § 32 fortfarande fungerar och att de anställda kan beordras att arbeta på tider som lagen medger. Det betyder att de anställda, därest lagen slopas, säkerligen kommer att beordras arbeta på tider som hittills varit i lag förbjudna. Och detta sker utan att de anställda eller de anställdas fackliga organisationer nämnvärt kan påverka denna försämring. Problemet med allt fler deltidsanställda har tidigare berörts här. Jag vill bara understryka vad som sagts: lagens slopande kommer att öka behovet av flera deltidsanställda. Konsekvenserna blir att antalet fast handelsanställda i framtiden kommer att kraftigt minska och att man får ett ökat antal deltidsanställda. Vi har uppmärksammat att i Göteborg speciellt — det har även nämnts här tidigare — har man redan nu satt i system att öka antalet deltidsanställda. Och inte nog med det — man har också kommit på idén att de deltidsanställdas veckoarbetstid skall skäras ned så pass att den ligger under 18 timmar, och då slipper man alla sociala avgifter. Följden blir alltså, om man ser på framtiden, att vi får ett allt större antal handelsanställda som är deltidsarbetande med mindre än 18 timmar per vecka och således står helt utanför både AFA och AGB-försäkringarna, som det har träffats avtal om mellan LO och SAF. Det är således en uttunning av tryggheten. Dessutom utestängs ju de anställda som arbetar mindre än 18 timmar i veckan från arbetslöshetsförsäkring. Vi kan således se fram mot en ökad skara av deltidsanställda inom handeln som inte åtnjuter skydd genom vare sig kollektiva försäkringar eller andra försäkringar som kan finnas därutöver. Det är ett allt annat än önskvärt förhållande. I ett samhälle där det mer och mer talas om ökad trygghet för de anställda kan man helt enkelt inte acceptera ett sådant förhållande. Enligt vår mening skulle ingen få deltidsanställas med mindre än att företagen förbands sig att teckna de sociala försäkringar som gäller för den fast anställda personalen. Att ett av huvudsyftena med slopandet av affärstidslagen är att slå ut de mindre och medelstora affärsföretagen står utom allt tvivel. Det är ett monopolkapitalistiskt intresse, och för de stora affärskedjorna är det en naturlig och logisk utveckling. Har man bara fått dessa andra affärsföretag ur vägen, så kan man ju helt bestämma prissättningen inom handeln. De stora varuhusen har redan nu en stark monopolställning och kan därigenom också utveckla en hård press på prisutvecklingen. En fullkomlig monopolställning för de stora varuhusföretagen skulle innebära att prissättningen så gott som helt skulle komma att dirigeras av dessa. Talet om det ökade behovet av ett längre öppethållande är enligt min mening helt och hållet uppkonstruerat och konstlat. Det har tidigare framhållits, och jag skall säga det en gång till: Det är ett grundlöst påstående! När vi har gått från 48 till 40 timmars arbetsvecka måste väl i rimlighetens namn tiden för oss att göra våra inköp på bli längre. Och då bör vi också unna de affärsanställda en något så när rimlig arbetstid och en rimlig förläggning av den. De flesta konsumentgrupper som har uttalat sig i denna fråga har också sagt rent ut att de affärstider som nu tillämpas gott och väl räcker till. Då kan jag inte förstå varför vi skulle slopa affärstidslagen och ge möjligheter till ännu längre öppethållande på kvällarna samt sönoch helgdagar. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Redan i mitt första anförande klargjorde jag varför vår förbundsordförande och vår förbundsstyrelse tog den ställning som de gjorde, och det finns ingen anledning att nu upprepa det. I stället vill jag hänvisa herr Hallgren till att läsa i protokollet vad jag sade. Men jag vill ännu en gång erinra om att bakom förbundsordförandens uppfattning stod en enig förbundsstyrelse och ett enigt förbundsråd. I vad sedan gäller vår kongress är det i och för sig tacknämligt att vad som där förekom har väckt så stort intresse. Men den motion som herr Hallgren här talar om gällde inte affärstidslagen, utan den utmynnade sammanfattningsvis i ett förslag om att förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att utreda vilka verkningar ett förlängt öppethållande kan ha på våra medlemmars möjligheter att delta i olika former av fritidsaktiviteter. Och resultatet av den motionen blev att man ytterligare underströk vad som ett par dagar tidigare hade beslutats, nämligen att man skulle undersöka möjligheterna att skärpa lagstiftningen. Men motionen gällde som sagt inte affärstidslagen. Vi hade inte på vår kongress någon motion som direkt berörde den lagen.

Den 14 april skrev nämligen Erik Magnusson sitt särskilda yttrande, vari han godkände ett slopande av affärstidslagen. Sedan har man behandlat frågan i förbundsstyrelse, förbundsråd och på förbundskongresserna. Han har helt enkelt bundit upp förbundet i förväg. Jag vet inte varför han var tvingad att göra det. Det hade varit bättre om han hade reserverat sig; det överensstämde väl med den uppfattning han innerst inne hade — det framgår av hans särskilda yttrande. Det kunde alltså lika gärna ha blivit en reservation, och då hade säkerligen inte detta ärende i dag legat på riksdagens bord.